Herr talman! Jag skall försöka hålla mig inom den tid som jag har anmält mig för. Det är åtskilliga frågor i debatten som det kunde vara intressant att kommentera, men vi är två till från den socialdemokratiska sidan i utskottet som skall ta till orda här, och vi har därför delat upp frågorna något. Dessutom utgår jag ifrån att socialministern beträder talarstolen under debattens gång.

Vi skrev också i socialutskottets betänkande 1982/83:12 ett par satser som jag vill lyfta fram här. ”För det fortsatta reformarbetet inom familjepolitiken krävs därför en helhetssyn.

Vi har under sex års borgerligt regerande fått ett budgetunderskott som är enormt, och vi har åkt in i vad vi kallar för en räntefälla. Vi befinner oss alltså i en sådan ekonomisk situation att vi måste se till att få en styrning på utgifterna. Vad den här propositionen innebär är ju att om möjligt hålla en ökning av utgifterna på 4 96, nämligen de 4 6 som utgör indexuppräkningen. En sådan återhållsamhet måste man ha på detta område som på alla andra områden, om det över huvud taget skall lyckas att komma till rätta med den ekonomiska situationen. Det är alldeles självklart att barnomsorgen skall sättas in i ett större sammanhang när det gäller barnen. I det yttrande från socialutskottet som jag nämnde nyss syftade vi också på den familjeekonomiska beredning som sker inom departementet. Det finns alltså åtskilliga saker som man måste ta hänsyn till, utöver barnomsorgen, såväl den kollektiva barnomsorgen som barnomsorg i andra former. Vi vet att de ekonomiska skillnaderna är stora. Jag har här en förteckning från en utredning som påpekar just detta. Den disponibla inkomsten för barnfamiljer med ett eller två barn, där den ena parten i äktenskapet eller samboendeförhållandet har heltidsarbete och den andra kanske har en deltidstjänst, är så låg att de har det mycket svårt ekonomiskt. Det är självklart att när man ser över hela detta system måste man också försöka skapa jämlikhet mellan barnfamiljer och mellan barnfamiljer å ena sidan och andra familjer å den andra. Det tål väl ändå sägas att makar som båda arbetar och som inte har några barn är i en ekonomiskt gynnsam situation i förhållande till dem som har barn. När jag lyssnar till de borgerliga företrädarna här är det några saker som slår mig. Hur kommer det sig att man under sex år inte har genomfört allt det som man nu kräver på detta område? Här tar alla tre talarna upp frågan om de föräldrakooperativa daghemmen och daghem i enskild regi. Det är 1 90 av all barnomsorg. Under sex år har man alltså åstadkommit 1 20. Hade man velat göra någonting annat, hade man naturligtvis föreslagit det. Det blir så mycket luft i de tal som förs här från talarstolen. Jag skall komma in på föräldrakooperativen senare. Jag vill först säga att det förvånar mig att ingen har tagit upp den situation som LO-kollektivets människor befinner sig i. Ganska nyligen har det offentliggjorts en utredning, som visar att föräldrar som tillhör LO-kollektivet kan utnyttja daghemmen bara till hälften i förhållande till tjänstemannafamiljer. Ingen har heller tagit upp frågan om dem som arbetar på obekväm arbetstid och har besvärligheter på det området. Man frågar sig naturligtvis: Finns det egentligen inget intresse hos de borgerliga partierna för de familjer som har det svårast i samhället? Så till de föräldrakooperativa daghemmen, vilka som sagt utgör 1 96. De är koncentrerade till vissa områden i landet, och oftast har de startats därför att kommunen inte har byggt ut sin barnomsorg. Vi har naturligtvis intresse av att de inte ställs utanför. Under förutsättning att de finns med i kommunens daghemsplan skall de ha statligt stöd, och det har också propositionen utgått ifrån. Man tog där inte med årsarbetarbidrag. I själva verket betyder inte det så mycket, om vi ser till vad föräldrakooperativen kostar. Vi har i utskottet räknat på några kooperativ som har uppvaktat oss. Det är alltså deras siffror som är utgångspunkten för beräkningarna. Ett kooperativ, som nu har 64 90 täckning av sina kostnader, skulle enligt propositionen få 59,1 Jo. Vi har lagt på ett årsarbetarbidrag för varje normalstor enhet och kommer då upp till att det får 65 96 av sina kostnader täckta. Det kooperativet kommer alltså — så långt vi nu kan se, för hemmen är väldigt olika — att få en något förbättrad ställning i vad gäller det ekonomiska stödet från staten. Det har sagts tidigare att det är kommunerna som tjänar på det här, och det är alldeles riktigt. Kommunerna betalar i allmänhet ingenting, och det är klart att det finns anledning att fråga varför man inte går till kommunerna med sina krav, när nu staten fullgör sina åtaganden. Propositionen innebär att staten betalar ungefär 48 96 av den kommunala barnomsorgen. Kommunerna svarar för 43 96, och föräldrarna betalar med sina avgifter 9 Jo. Vad föreslår nu mitten i det avseendet? Jo, att staten betalar 40 96. Om man utgår från 40 2 för de föräldrakooperativa daghemmen, kommer man mycket lägre än vad propositionen föreslår och naturligtvis lägre än vad utskottet föreslår. När det då inte går att få igenom det, föreslås att de skall få allt, vilket enligt våra beräkningar innebär 75-80 2 av kostnaden. Det är verkligen, herr talman, att ha två olika inställningar, att sitta på två stolar. Det är svårt att förstå de borgerliga på denna punkt. Nya platser i barnomsorg efterfrågas för 88 000 barn, och deras föräldrar vill i första hand ha just kommunala daghem och inte familjedaghem. Jag utgår i detta avseende från att föräldrarna själva skall bestämma. Vill föräldrarna ha familjedaghem skall de ha det. Vi säger att familjedaghemmen är ett komplement till de kommunala daghemmen. Den fråga man då ställer sig är: Vad har ni borgerliga att säga till dessa 88 000 familjer som vill ha daghem? Det ges naturligtvis inget svar på den frågan. Ni tar till en massa ord, som det är mycket luft i. Vi skulle gärna vilja bygga ut barnomsorgen mer än vad som föreslås i denna proposition. Vi vet strängt taget inte riktigt hur det blir, därför att det beror på vad kommunerna gör. Målsättningen är att kostnaderna skall öka med 4 96, men kommunerna har ju själva att bestämma hur de skall bygga ut. Utskottet begär en barnomsorgsplan för framtiden. Vi upprepar de krav som vi från utskottets sida tidigare har ställt, och vi hoppas att planen kommer ganska snart. Vi begär en barnomsorgsplan, herr talman, därför att det finns ett starkt behov. Att vi inte nu kan genomföra en så kraftig utbyggnad som många vill, beror ju på att vi är i en ekonomisk situation där detta inte är möjligt. Jag nöjer mig med det här i detta inlägg. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan och avslag på samtliga reservationer.

Herr talman! Det är fullt klart att socialdemokraterna inte har samma höga svansföring i den här frågan som tidigare. Svansen mellan benen är snarare det intryck man får. Under oppositionstiden var det ingen måtta på kritiken mot de olika borgerliga regeringarna för att de inte gjorde tillräckligt mycket på detta område. Det var inte fråga om att hjälpa till att hålla underskotten eller statens utgifter nere. Tvärtom var det möjligt att fördubbla den kommunala expansionstakten enligt socialdemokraterna. Barnomsorgen skulle få större svängrum. Nu kritiseras däremot folkparti-center-förslaget för att det kan bli för dyrt för staten. Så stor är svängningen i den frågan. Evert Svensson frågar oss nu, med hänvisning till uppgifter om hur många från LO-kollektivet som har barnomsorg, om vi inte har något intresse av att hjälpa de familjer som har det svårast. Mitt svar är att det är precis vad vi har. Det är just därför vi vill stimulera olika varianter av barnomsorg. Som har påvisats här, betyder ett bättre resursutnyttjande att flera barn kan få tillgång till barnomsorg. Ett föräldrakooperativ skriver i brev till utskottet att regeringsförslaget betyder att föräldraavgifterna måste höjas kraftigt. Man är orolig för att kvar i föräldrakooperativet blir bara föräldrar med höga inkomster. Man vill inte ha en sådan ordning — man vill ha en varierad sammansättning av barnen, från föräldrar med olika inkomstförhållanden. Det är alltså just av omsorg om föräldrar med små eller måttliga inkomster som vi vill förbättra de ekonomiska villkoren för de föräldrakooperativa daghemmen. Varför går ni inte till kommunerna med det här kravet? frågar Evert Svensson vidare. Det gör vi. Det kunde vara intressant att veta om Evert Svensson kan lova att de socialdemokratiska bröderna och systrarna ute i kommunfullmäktigeförsamlingarna i fortsättningen låter bli att förhindra sådana initiativ, att det i stället utgår en rekommendation om att de skall stödjas. Vad har ni att säga de 88 000 som efterfrågar barnomsorg? undrar Evert Svensson. Vi säger att vi vill göra en omfördelning till barnfamiljernas förmån och att vi vill öka valfriheten när det gäller föräldrarnas val av barnomsorg.

Herr talman! Evert Svensson går tillbaka till budgetunderskotten under sex år och är samtidigt väl medveten om att budgetunderskotten blir ännu större nu. Ni visste om i valrörelsen, Evert Svensson, att vi hade budgetunderskott. Ändå ställde ni ut löften. Nu, helt plötsligt, kräver enligt er mening budgetansvaret att vi dirigerar inflationen till 4 26. Detta hävdar ni trots att vi vet att inflationen kommer att bli högre. Beträffande svansföringen skulle jag vilja säga, att jag tycker att svansen inte bara hänger mellan benen, utan frågan är om den röda svansen inte har börjat bli kuperad i det här fallet. Ni tar inte hänsyn till LO-kollektivet, säger Evert Svensson. Jag skulle vilja uppmana Evert Svensson att läsa den partimotion om barnomsorgen som vi väckte i våras och att läsa vår familjepolitiska rapport, där vi bl.a. klart redovisar de effekter som en ensidig satsning på kommunal barnomsorg får, inte minst för LO-kollektivet. Men socialdemokraterna har inte velat lyssna och lyssnar ännu inte. Vad säger ni till dem som står i daghemskö? var en annan fråga. Ja, för det första säger jag till dem att socialdemokraterna klarar inte era problem. För det andra säger jag till dessa föräldrar, att vi måste skapa alternativ, om ni skall kunna lösa era daghemsproblem och era barntillsynsproblem. Valfriheten, Evert Svensson, ligger i att vi först måste skapa alternativ, innan familjerna kan välja. Ni gör precis tvärtom. Och jag upprepar min fråga: Hur blir det med entreprenadmöjligheten för kommunerna när det gäller deras ambition att lösa daghemsfrågan för de här 80 000 familjerna som står i kö? Får de det fulla statsbidraget eller får de det inte?
Herr talman! Till Evert Svensson vill jag säga att det inte är fråga om ett antingen-eller på vår sida. Men för socialdemokraterna är det fråga om detta, för ni är helt fastbundna. Ni är kvar i det gamla institutionstänkandet. Så var det också när vi tog upp frågan om statsbidrag till familjedaghemmen för många år sedan. Hur många år fick vi icke kämpa mot socialdemokraterna här i riksdagen för att familjedaghemmen skulle få statsbidrag? Så småningom gav ni med er. Nå, varför gjorde ni ingenting under de sex år ni satt i regeringsställning? frågar Evert Svensson. Gjorde vi inte det? Vad var det då ni rev upp hösten 1982, Evert Svensson? Jag var själv ansvarig för att tillsätta en arbetsgrupp på det här området i socialdepartementet — om det var 1977 eller 1978 kommer jag inte ihåg, men ett av de åren var det. Den gruppens arbete låg till grund för den proposition som Karin Söder lade fram 1981 och riksdagen sedan fattade beslut om. Beslutet innebar förändringar. Statsbidrag skulle utgå även till öppen förskola och deltidsförskola. Vi tog bort en del detaljregleringar och gjorde det lättare för kommunerna att anpassa barnomsorgen till de behov som förelåg i kommunerna. Så var det med den saken. Men det där rev ni ju upp 1982, och nu står vi på samma ställe. Evert Svensson tog upp redovisningen beträffande LO-kollektivet. I och för sig var det inga nya siffror; vi kände till dem. I varje fall har jag fått del av dessa uppgifter tidigare, men socialdemokraterna har tydligen inte sett dem. Finns det då inget intresse för dessa grupper, undrar Evert Svensson. Ja, det har jag frågat mig. Varför har Evert Svensson och socialdemokraterna inte intresserat sig för dessa grupper, för låginkomsttagarna, för det är ju inte de som utnyttjar barnomsorgen mest? Om jag inte minns fel visade SIFO-undersökningen att ca 60 90 av LO:s medlemmar ville ha vårdnadsersättning som alternativ. Här är det fråga om att skapa möjligheter till utbyggnad av den kommunala daghemsverksamheten, till familjedaghemmen och till andra omsorgsformer som diskuteras samt skapa möjligheter till en vårdnadsersättning för att ge valfrihet och kunna anpassa barnomsorgen till familjernas olika situationer och behov.
Herr talman! I Malmö skall man ha mer barn och färre anställda inom barnomsorgen. Jag skall be att få citera ur en intervju, och sedan skulle jag vilja få några kommentarer från Evert Svensson om hur han ser på detta: -”Tänk dig själv”, säger en förskollärare, ”att du är ensam med en annan vuxen om 15 barn. Varav några är nära skolåldern och minst fem barn under tre år. Tänk dig själv att även övriga avdelningar har någon i personalen sjuk och att föreståndaren fått ersätta ett ekonomibiträde som också är sjuk. Som här i dag, i Lärkträdets förskola. Betänk till slut att det dröjer minst en vecka tills förvaltningen skickar en vikarie. Hur ser din arbetsdag ut den veckan? —T ex vid frukosten. Om flera småbarn måste matas, räcker din tid också till de äldre barnen? Eller måste frukosten serveras effektivt av personalen, utan utrymme för barnen att själva få försöka? Och om bara två vuxna ska sköta alla klädoch blöjbyten — finns då tid kvar till studiebesök och annan planerad verksamhet? Visst är det bra att de äldre barnen får hjälpa till. Men inte varje dag. Risken är att de äldre barnen blir ett slags extrapersonal. Hur tar vi tag i barnens besvikelse när den planerade verksamheten blir inställd dag efter dag, för att vi inte får korttidsvikarier? Och hur går det med vår egen arbetsmotivation när den utvecklande delen av verksamheten försvinner? Ständig underbemanning minskar vår tid för varje barn — till att trösta, förklara, visa tillrätta. Det blir lätt en ond cirkel av trötthet, hög ljudnivå och fler konflikter — hos både barn och personal. Nog är det orimligt att utbildas i två år för att bara orka arbeta i fem? !” Detta var en ögonblicksbild från Malmö. Vi har fått flera ögonblicksbilder under detta ärendes behandling i utskottet — detta var bara en. Jag skulle vilja få en kommentar till denna ögonblicksbild av utskottets talesman. Det nya statsbidragssystem som föreslås blir dåligt. Det förstärker de dåliga förhållanden som finns på en del håll redan i dag. Det stoppar en utbyggnad och försämrar kvaliteten. Evert Svensson sade att vi egentligen inte kan avgöra vilka effekterna blir, för vi måste se vad kommunerna gör av det hela. Det är alldeles riktigt. Resultatet beror på hur man har det i kommunerna, och vi vet att kommunerna har en ekonomiskt sett svår situation. Svårast är det för de fattiga kommunerna att klara en utbyggnad. Jag tror inte att vi kan dra ut på tiden längre med det här. Vi måste se till att staten tar ett ökat ekonomiskt ansvar för kommunernas utbyggnad av barnomsorgen. År efter år, så länge jag har funnits i riksdagen, har man sagt att vi skall lita på att kommunerna förstår vikten av att bygga ut barnomsorgen. Men man har inte klarat det hittills i kommunerna, och med de kärva tider som nu råder blir det allt svårare. Därför är det nödvändigt att vi här i riksdagen fattar beslut om ett statsbidragssystem som både stimulerar och tvingar kommunerna till en bra utbyggnad och en bra kvalitet när det gäller barnomsorgen.
Herr talman! Man kan ha hög svansföring om man har hur mycket pengar som helst och om man har gott om ord och påståenden. Jag har försökt att hålla mig till de realiteter som vi har att ta hänsyn till. Dessa realiteter är baserade på vår ekonomiska situation. För vpk finns det inga problem. Vpk sätter upp 75 Yo driftbidrag till kommunerna som en stark norm. Det är bara att gå på, för vpk finns det pengar. De borgerliga vill att statsbidragen till kommunerna skall utgå med 40 90. Dessutom skall kostnaderna för bl.a. deltidsförskolor inräknas i bidragsunderlaget. Detta ger mindre stimulans från statens sida. Vi har försökt att hålla oss till det nuvarande ekonomiska läget, och vi har utgått från att vi kan öka bidraget med de 4 90 som det finns utrymme för i den ekonomiska politik som vi för. Men vi väntar på att det ekonomiska läget skall bli bättre och att vi skall kunna göra den utbyggnad som behövs i detta sammanhang. Jag upprepar: 88 000 familjer vill ha kommunal barnomsorg. Dessa familjer måste vi så småningom ge ett svar. Om detta svar skall bli positivt, måste vi få en bättre ekonomisk situation i vårt land och en plan för utbyggnad. Jag kan inte riktigt förstå diskussionerna om föräldrakooperativen. Tar man inte hänsyn till något som står i betänkandet? Först vill man begränsa detta till 40 20 av kostnaderna, från nuvarande 65 90. När man inte får det vill man gå upp ytterligare till ca 75 90. Vad skall vi svara dem som kommer och frågar? För det är väl ändå så att detta 40-procentiga krav var ett förstahandskrav, ett krav som skulle gå igenom om ni hade lagt fram en proposition? Jag skall svara på Göte Jonssons fråga. Om kommunen formellt är huvudman, måste statsbidragsbestämmelserna gälla, men om det lämnas ut på entreprenad uppstår naturligtvis en annan situation.

Herr talman! Jag vill ta upp den jämförelse som Evert Svensson gör mellan täckningsbidraget till enskilda och kommunala daghem. Det är en oegentlig jämförelse, eftersom Evert Svensson glömmer bort reglerna för vistelsetiden. Som jag redan har påpekat i mitt inlägg vistas de flesta barn på daghem kortare tid än sju timmar. I dessa fall utgår alltså ett halvt bidrag, dvs. 12 000 kr. i stället för 24 000 kr. Om man inte klarar att överinskriva i den utsträckning som skulle behövas för att få lika många kronor från statsbidraget, betyder det ett lägre statsbidrag per barn, högre föräldraavgifter eller högre kostnader för kommunerna. Det är detta som skall jämföras med vårt förslag om 40 96 bidragstäckning. Det kan alltså i många fall te sig betydligt bättre för t.ex. ett föräldrakooperativ med vårt förslag till statsbidragssys tem än med regeringens just till följd av de här vistelsetiderna. Varför är det bara 1 90 av antalet platser inom barnomsorgen som drivs i annan regi än kommunal? Evert Svensson tycker att det är ett dåligt resultat efter våra sex regeringsår. Det är sannolikt att det hade funnits fler platser, om förslaget om statsbidraget inte hade rivits upp utan fått träda i kraft på det sätt som var tänkt. Det är alldeles säkert att det hade varit fler platser om inte socialdemokratiska kommunalpolitiker hade stoppat upp och bromsat initiativ i den här riktningen ute i kommunerna. Frågan är nu vad som händer med den enstaka procent som finns. Kommer dessa daghem att finnas kvar, om riksdagen beslutar i enlighet med det socialdemokratiska förslaget, eller delar möjligen Evert Svensson uppfattningen att föräldrakooperativ egentligen inte behövs? Vi i folkpartiet menar att precis så många behövs som föräldrarna är villiga att starta. Vi vill stimulera den typen av initiativ, inte bestraffa dem. Därmed kan fler barn få omsorg i olika typer av daghem. Den socialdemokratiska njuggheten till enskilda daghem leder alltså till en långsammare utbyggnadstakt av barnomsorgen. Detta är ett av svaren till de 88 000 som i dag vill ha sin barnomsorg ordnad, men inte kan få det.

Herr talman! Evert Svensson säger att vi måste utgå från ekonomiska realiteter. Jag delar hans uppfattning på den punkten. Också socialdemokraterna har alltså fått anpassa sig till de här realiteterna. Men det är inte bara fråga om att konstatera det, utan man måste också försöka skapa alternativ som ger bästa möjliga effekt och utbyte för familjerna och barnen inom ramen för de ekonomiska realiteter vi har. Här säger socialdemokraterna nej till alternativ som är billigare, som är lika bra och skapar ytterligare valfrihet och som skulle innebära att flera av dessa 88 000 familjer skulle få barnomsorg och barntillsyn ordnad. Det är mycket märkligt. Ni har blivit er egen ideologis slavar, Evert Svensson, till förfång för barnfamiljerna och barnen. Det är ett faktum. Det har ni också satt på pränt, både i propositionen och i socialutskottets betänkande. Evert Svensson fastslår det nu när han säger, att om kommunen är huvudman i detta entreprenadförsök, då får man statsbidrag. Men är det någon annan som är huvudman, får man inte statsbidrag. Här slår man undan ytterligare ett försök från kommunerna att lösa barnomsorgsfrågan på ett billigt, effektivt och bra sätt för dessa 88 000 familjer. Jag skulle vilja vädja till Evert Svensson: Tänk om och pröva entreprenadtanken en gång till, fastna inte i en socialistisk slentrian! Kommunerna söker alternativ för att klara det här. Hindra dem inte i sådana försök! Sedan säger Evert Svensson att 1 9 är litet. Jag håller med om det. Då gäller det att skapa förutsättningar för en ökning av denna andel, inte minska den ytterligare.

Herr talman! I sitt huvudanförande läste Evert Svensson upp ett citat från socialtjänstlagen. Jag utgår ifrån att Evert Svensson inte med det citatet ville göra gällande att det är samhället som har huvudansvaret för barnens fostran och vård, utan att vi är överens om att det huvudansvaret ligger hos föräldrarna. Ingemar Eliasson framhöll att det egentligen inte går att klara ut hur mycket statsbidrag kommunerna får totalt sett. Jag har samma uppfattning. Därför anser jag inte heller att Evert Svenssons försök till argumentering mot vårt förslag om ett lika statsbidrag för de olika barnomsorgsformerna håller. Beträffande Evert Svenssons svar till Göte Jonsson utgår jag ifrån att Evert Svensson ändock accepterar att föräldrakooperativ som finns med i barnomsorgsplanen är statsbidragsberättigade. Evert Svensson talade om 88 000 barn som önskar barnomsorg utanför hemmet. Men på den punkten råder inga delade meningar. Vi vill ha den bästa barnomsorg som vi kan få för barnen. Vad vi diskuterar är olika former och att de olika barnomsorgsformerna skall jämställas, så att inte den institutionella vården prioriteras och så att man inte binder sig för den. Om jag har läst siffrorna rätt är det 58 20 av dessa 88 000 barn som vill ha barnomsorg på fem timmar eller mer. Det innebär att 42 96 vill ha kortare tid, kanske en eller två dagar i veckan eller mindre antal timmar per dag. Vad säger det? Jo, att vi har behov av flexibilitet i barnomsorgen, så att vi kan tillgodose de olika intressena. Och för att vi skall få detta behöver vi också olika typer av barnomsorg.
Herr talman! Jag är medveten om att vi har ett budgetunderskott i vår ekonomi. Men vad som har hänt i den svenska ekonomin är att vi har fått ett mycket stort underskott i statsbudgeten — som har fått motivera sociala nedskärningar — samtidigt som vi har kunnat se hur mäktiga finansgrupper och spekulanter fått en närmast sagolik förmögenhetsökning. Klippen på börsen slår ju alla rekord. I stället för att skära ned den sociala verksamheten och krympa den offentliga sektorn måste budgetunderskottet minskas genom en ordentlig utjämningspolitik som angriper de stora förmögenheterna och spekulationsvinsterna. Vi har visat på en sådan politik. Vi anser att det statliga budgetunderskottet inte skall minskas genom försämringar och nedskärningar som drabbar de sämst ställda och som går ut över angelägna sociala behov och ökar klyftorna i samhället. I det här fallet måste barnens väl gå före spekulanternas och börshajarnas. Så ser den svenska ekonomin ut. Det finns pengar som kan trygga en bra och väl utbyggd barnomsorg. För de 88 000 barn som efterfrågar barnomsorg skall vi göra en utbyggnad av den kommunala verksamheten, men för den sakens skull behöver vi ett statsbidragssystem som verkligen tryggar en sådan utbyggnad. Vi skall inte ha dagis på entreprenad, som moderaterna föreslår. Vi skall inte bygga ut i form av alternativa enskilda lösningar. Det är en kommunal och samhällelig uppgift att bygga ut den kommunala barnomsorgen, och den skall byggas ut så att den blir bra för alla barn som behöver den.
Herr talman! Det enda som vi är överens om — i varje fall i ord — är att vi skall ha den bästa omsorg som vi kan tänka oss för våra barn, att familjerna har en svår ekonomisk situation och att detta behöver ses över och lösas. Det aktuella förslaget innebär först och främst att vi måste rätta in oss i den ekonomiska situation som vi f. n. har. Förslaget är vidare en del av en större fråga, hur barnfamiljerna har det ekonomiskt. Det kommer vi tillbaka till senare. Detta är också en fråga om jämlikhet över huvud taget i vårt samhälle. Jag kan hålla med Inga Lantz när hon säger att det är vår främsta fråga. Jag skulle gärna vilja fråga, om det blir tillfälle att svara på det: Vad är det egentligen som mittenpartierna och moderaterna tänker sig när det gäller jämlikheten i samhället? Vilka krav kommer ni att ställa på ekonomin? Hur mycket kommer det som med ett vackert ord benämns besparingsförslag att gå ut över barnfamiljerna? Vi kanske kommer tillbaka till det i ett annat sammhang. Till sist är det här också en fråga om jämställdhet mellan man och kvinna. Barnomsorgens utbyggnad är faktiskt ett sätt att förbättra denna jämställdhet, så att den som så önskar kan gå ut i arbetslivet. Då måste också samhället ställa upp.

Herr talman! Som Göte Jonsson redan har framfört i dag brister det nya statsbidragssystemet i flera avseenden: Kommunal daghemsverksamhet gynnas ensidigt, enskilda alternativ och familjedaghem missgynnas, deltidsförskolan får inget statsbidrag, lång daghemsvistelse görs lönsam för kommunerna och anslagsutrymme för vårdnadsersättning saknas. Att vi moderater kritiserar regeringens förslag på dessa punkter är helt naturligt. Regeringens förslag leder till ännu större styrning av barnomsorgen i riktning mot kommunala daghem, till diskriminering av alternativ barnomsorg och till minskad valfrihet för familjerna att välja den omsorgsform de anser bäst. Alternativa vägar att driva och finansiera barnomsorgen försvåras. Mångfald, alternativ och valfrihet har aldrig varit viktigt för socialdemokraterna. Den politik socialdemokraterna driver medför valfrihet för dem som har råd att välja något annat än samhällets omsorg. Moderat familjepolitik syftar till att ge familjerna största möjliga valfrihet i fråga om hur man vill leva, hur man vill fördela och kombinera vårdarbete och ansvar i hemmet med förvärvsarbete och annat samhällsengagemang, vilken barnomsorg man vill ha och vilken pedagogisk inriktning man vill ha på barnomsorgen för sina barn och på barnens skola. Det är familjen som måste välja — samhället skall stötta familjen när den väljer, samhället skall uppmuntra alternativ och mångfald. I dag frågar man ofta varför familjerna föder så få barn. Det finns naturligtvis många orsaker till detta. Men jag tror att en del av svaret ligger i att människor har kommit att uppleva att barn är ett hinder för vuxna. I den allmänna debatten framställs barn just som ett hinder i stället för en glädje och en mening med livet. Denna inställning underblåses av att familjerna ges så få möjligheter att själva välja efter barnens behov. Alternativen är få och mångfalden uppmuntras inte. I stället styrs familjerna in i ett sätt att leva och till en barnomsorgsform. Barnomsorg tycks ibland ha kommit till för att lösa problem för vuxna, inte för barnens skull. För att familjerna skall få valfrihet krävs en reformering av familjebeskattningen så att den bygger på hur många som skall leva på inkomsten. Det krävs avdragsätt för nödvändiga barnomsorgskostnader. Det krävs en vårdnadsersättning, och detta är viktiga inslag i moderat familjepolitik. Göte Jonsson har redan varit inne på detta i dag, men det är viktigt och det förtjänar att understrykas. Likaså krävs att enskilda alternativ, alternativa barnomsorgsformer och föräldrakooperativ, stimuleras. Statsbidragssystemet för barnomsorgen får därför inte styra familjen till en barnomsorgsform — kommunalt daghem — utan statsbidraget måste vara neutralt. Det är obegripligt att inte regeringen vill ge familjerna den trygghet som ligger i att kunna välja och att kunna påverka. Samtidigt skulle samhällets resurser då räcka till fler barnomsorgsplatser, eftersom enskild barnomsorg regelmässigt är billigare. Enskilda alternativ ger fler platser till lägre kostnader än samhällets barnomsorg. Herr talman! Jag skall vidare i mitt anförande tala om hur statsbidragssystemet påverkar deltidsförskolan, om familjedaghemmen, om vistelsetiderna och om kvaliteten på barnomsorgen. Enligt förslaget i propositionen kommer statsbidrag inte att utgå till deltidsförskolan, de deltidsgrupper som motsvarar den tidigare lekskolan. Utskottets majoritet tillstyrker detta och säger i sin motivering att den allmänna förskolan inte bör bli statsbidragsberättigad med hänsyn till att detta inte varit förutsatt. Vidare säger majoriteten att statsbidrag till denna typ av verksamhet skulle innebära en omfördelning av bidrag till nackdel för främst daghemmen. Statsbidraget skall utformas så att det främjar en fortsatt utbyggnad av daghem och fritidshem, säger utskottet. Ja, inte utformas statsbidraget så att det gynnar deltidsförskolan, den allmänna förskolan för 6-åringar, utan tvärtom. Förskolan för 6-åringar är mycket viktig för barnens personlighetsutveckling och innebär en social och pedagogisk träning inför skolstarten. 6 åringarna behöver en samlad pedagogisk gruppverksamhet med barn i samma ålder. Deltidsförskolan har faktiskt kommit till enbart för barnens skull, för deras behov, och det präglar också verksamheten. I dag finns många 6-åringar i heltidsomsorg i kommunala daghem med syskongrupper, och många av dem får inte den ålderssamordnade pedagogiska träning som de behöver. Såsom också framhålls i motion 571 av Görel Bohlin och Birgitta Rydle tenderar deltidsförskolan för 6-åringar att uppslukas av daghemsverksamhet. Särskilt i storstadsområdena är den här tendensen mycket tydlig. Visserligen försöker man ordna gemensam verksamhet för 6-åringarna på vissa daghem, men detta kan vara svårt, speciellt på mindre daghem. Det finns risk för att den särskilda träningen av 6-åringarna försvinner. Förskolan för 6-åringar är viktig för barnen och den är viktig för familjens valfrihet. Föräldrarna vet att barnen behöver den pedagogiska gruppträningen och vet att barnen får den inom den allmänna förskolan. Samtidigt måste föräldrarna naturligtvis ha möjlighet att låta barnen gå i en förskola med alternativ pedagogik. Vad innebär nu det nya statsbidragssystemet för deltidsförskolan för 6-åringar? Eftersom deltidsförskolan inte får statsbidrag och statsbidrag i stället kommer att utgå för barnomsorg på deltid, under förutsättning att barnen vistas där minst fyra timmar per dag, är risken stor att korttidsdaghemmen kommer att ersätta deltidsförskolan. Trots att sådana korttidsdaghem naturligtvis kostar betydligt mer per barn än deltidsförskolan för 6-åringar, blir det billigare för kommunerna med det nya statsbidraget. Hur kommer då kommunerna att göra? De kommer säkerligen att försöka slussa 6-åringarna över till korttidsdaghemmen. Om valet står mellan dessa två omsorgsformer, innebär regeringens förslag en direkt styrning till det dyrare alternativet. Tvärtemot strävan att nå mångfald och valfrihet och hushållning med knappa resurser, kommer det nya statsbidragssystemet att stimulera till dyrare lösningar, sämre lösningar och färre alternativ. De dyrare korttidsdaghemmen kommer att gynnas — deltidsförskolan för 6-åringar att missgynnas. Det finns risk för att den viktiga träningen för 6-åringarna inför skolstarten kommer att försämras. Deltidsförskolan för 6-åringar har också en alldeles speciellt stor betydelse för glesbygdens barn och barnomsorg. De föreslagna reglerna torde komma att ytterligare diskriminera glesbygden, som har förhållandevis fler lekskoleplatser. Familjedaghemmen spelar också en stor roll i glesbygdens barnomsorg, men familjedaghemmen är viktiga alternativ och komplement även i tätorterna. För dem som bor i glesbygd, för dem som arbetar på obekväm arbetstid, för dem som har spädbarn, för dem som har infektionskänsliga barn eller barn som behöver en lugn miljö, är familjedaghemmen ofta den bästa barnomsorgsformen. Ändå föreslår regeringen ett system som gör det lönsammare för kommunerna att ensidigt satsa på daghem, trots att detta är den totalt sett dyraste omsorgsformen. Omsorg i familjedaghem är ett viktigt alternativ till omsorg på daghem. Att uppmärksamma kvalitetsfrågorna i familjedaghemmen är en viktig uppgift för kommunerna. Här spelar naturligtvis den öppna förskolan en stor roll. Att de öppna förskolorna får statsbidrag innebär ett stöd för familjedaghemmen, och det är bra. Men i övrigt är statsbidragssystemet njuggt mot familjedaghemmen och styr mot kollektiv omsorg. Det nya statsbidragssystemet främjar inte hushållning med knappa resurser. Ett statsbidragssystem som är neutralt till omsorgsform och där statsbidrag utgår även till deltidsförskolan — det uppmuntrar mångfald och alternativ och det styr inte till dyra lösningar och längre vistelsetider. Förslaget till statsbidragssystem innebär ju att dubbelt så stort fast statsbidrag skall utgå för de barn som är på daghem sju timmar eller mer. Förslaget innebär således en styrning mot längre vistelsetider, trots att de flesta är överens om att barn inte bör få för långa dagar på daghem. Vi moderater anser att statsbidragen inte får utformas så att det blir lönsamt för kommunerna att hålla kvar barnen längre tid per dag än vad som är nödvändigt. Man kan också befara att sjutimmarsregeln kommer att medföra krångel, kontroller och kansket.o.m. misshälligheter mellan personal och föräldrar. Propositionen talar om en överenskommen och dokumenterad vistelsetid av i genomsnitt sju timmar per dag. Utskottets majoritet har försökt klargöra hur sjutimmarsregeln skall tolkas. Trots detta kvarstår att det kan bli lönsamt för kommunerna att försöka hålla kvar barnen för att få helt statsbidrag. Dessutom gör tidsreglerna att statsbidragssystemet blir krångligt och att föräldrarna måste kontrolleras. Att statsbidragssystemet för barnomsorgen bör förenklas står klart — det är de flesta eniga om. Men det bör ske efter principen att för alla barn i barnomsorgen skall ges statsbidrag med samma belopp oavsett tillsynsform. Det är ett enkelt system, som stimulerar till god hushållning och till utbyggnad av den alternativa barnomsorgen. Ett sådant system ger kommunerna större valfrihet, och det ger fler platser. Resultatet blir också bättre valfrihet för familjerna. Det föreslagna statsbidragssystemet visar att regeringens ambitioner att styra barnomsorgen mot kommunal institutionsbunden omsorg har fått väga tyngre än kraven på rättvisa, mångfald, valfrihet och effektivitet. Det är sorgligt också därför att kvaliteten i barnomsorgen till mycket stor del beror på om många alternativ får växa fram, om nya pedagogiska idéer stimuleras, om nya modeller uppmuntras. Visst är det mycket bra att man numera på allvar försöker förbättra den kommunala förskolans pedagogiska innehåll. Det pedagogiska programmet kommer att betyda mycket för att få en bättre kvalitet i förskolans inre verksamhet. Det är också synnerligen värdefullt att allt fler inser att föräldramedverkan i barnomsorgen är viktig för barnen. Barnomsorgen, särskilt de kommunala institutionerna, har ofta utgjort en isolerad barnvärld där det mesta varit tillrättalagt för barn. Förhoppningsvis kan det pedagogiska programmet ge en större verklighetsanknytning och ge barnen en känsla av att de behövs. Men kvalitet i barnomsorgen är också att föräldrar kan välja den barnomsorgsform och den pedagogik de anser vara bäst. Kvalitet i barnomsorgen är att alternativa former och modeller får växa fram, att alternativ pedagogik och nya idéer får utvecklas, och att dessa nya former, modeller och idéer finns tillgängliga för alla som efterfrågar dem. Från fria skolor och förskolor har vi under årens lopp fått mycket som senare påverkat samhällets skolor och förskolor i positiv riktning. Vi har fått pedagogiska modeller, vi har fått fina exempel på föräldraengagemang och samverkan, vi har fått verksamhet efter barns behov. Därför är det så viktigt att statsbidragssystemet uppmuntrar till utveckling av de fria förskolorna och till mångfald — det är viktigt för kvaliteten i hela barnomsorgen. Jag vill fråga socialdemokraterna: Inser ni inte att denna utveckling, dessa idéer och denna pedagogik är viktiga för att höja kvaliteten på barnomsorgen totalt? Om ni inser det, varför har ni då en så njugg inställning till den alternativa barnomsorgen? Herr talman! Vi moderater anser att det finns så många brister i regeringens förslag att det inte kan accepteras — något som tidigare också har sagts av Göte Jonsson. Jag yrkar därför bifall till de moderata reservationerna i betänkande 12.
Herr talman! Låt mig få göra en stillsam kommentar till Ann-Cathrine Haglunds anförande och säga att valfrihet i barnomsorgen får vi först när barnomsorgen är utbyggd så att alla barn som behöver och vill ha en plats i den också kan få det. Med tanke på att bara 23 9o av barnen i dag får en plats på daghemmen och 9 Yo på fritidshemmen har vi en lång väg att vandra, innan vi har förverkligat en väl utbyggd barnomsorg. Familjerna måste få välja, säger Ann-Cathrine Haglund. Men i de undersökningar som gång på gång har presenterats har det visat sig att familjerna väljer en kommunal, kollektiv barnomsorg. Det är vad de vill ha. Att sedan barnen tvingas in i familjedaghem beror på att politikerna i kommunerna har prioriterat och byggt ut dessa hem, så att de i vissa fall täcker 40-50 26 av barnomsorgen. Föräldrakooperativa daghem har uppstått på sådana orter där man inte har byggt ut den kommunala daghemsoch fritidshemsverksamheten. Föräldrarna har tvingats att själva starta kooperativa familjedaghem, därför att den kommunala utbyggnaden av verksamheten har varit urusel. Det är inte första gången som vi får höra hur moderaterna vill ordna barnomsorgen. De vill ha daghem som drivs i enskild regi, och de vill lägga ut barnstugor på entreprenad efter något slags lönsamhetsprincip. De räknar på så sätt med att få en billig barnomsorg. Snart får vi väl rea-priser på barnomsorgsplatserna. Jag påstår att den modell som moderaterna går i spetsen för är helt livsfarlig. Tyvärr verkar även centern och folkpartiet attraherade av den. Det är livsfarligt att på detta sätt köpslå om barnomsorgen. Det handlar om en social och pedagogisk omsorgsverksamhet som måste hanteras med mycket större försiktighet än att lägga ut den på entreprenad. Det är en verksamhet som kommunerna skall ansvara för. Därför måste också kommunerna få medel att klara denna mycket viktiga uppgift. Det får de tyvärr inte med föreliggande förslag från regeringen. Men det är en annan fråga.
Herr talman! Inga Lantz har nogiinte riktigt förstått det hela. Det är just för att öka antalet barnomsorgsplatser som det är oerhört viktigt att utnyttja resurserna väl. Vi vet att den alternativa barnomsorgen, föräldrakooperativen osv. kostar mindre. Men det är inte bara av det skälet som de bör finnas utan också därför att de erbjuder en mycket god kvalitet. Mycket av det som vi har försökt utveckla i förskolan och skolan har utformats i de enskilda förskolorna och skolorna. En stor del av den fina pedagogiken, modeller för föräldrasamverkan och annat har formats i de alternativa förskolorna. Det finns således, Inga Lantz, två skäl för att bedriva barnomsorgsverksamhet i enskild regi. Jag tycker att Inga Lantz skall besöka de enskilda förskolorna och föräldrakooperativen och ta del av hur fint arbetsklimatet är där och hur mycket gott som görs.
Herr talman! Ann-Cathrine Haglund och jag har olika inställning till huruvida vi skall ha enskild eller kollektiv barnomsorgsverksamhet. Jag har faktiskt tagit del av verksamheten på dessa enskilda barnstugor och kommit fram till att de resurser som vi faktiskt har i samhället bör användas till att skapa en väl utbyggd och kvantitativt tillräcklig barnomsorg i kommunal regi.

Herr talman! Alltmer har man börjat ifrågasätta den offentliga sektorns stora omfattning i Sverige. Det beror inte endast på landets behov av att spara. Dess bättre har man på många håll kommit bort från tanken att samhället och institutionerna skall allt bestyra. Ibland får man det intrycket att denna omprövning av den offentliga sektorn som det allena saliggörande har vunnit insteg också hos socialdemokratin. Landets vice statsminister stod för upptakten för ett tag sedan, vilket Rune Gustavsson påpekade tidigare i debatten. Man signalerade en frihetskamp mot byråkratin och större svängrum för den enskilde. Men alltjämt är vanans makt stor. Det är inte så lätt att ta sig ur de gamla nedkörda hjulspåren. Det märks särskilt när man går från deklarationer och ord till handling. Därför tänker och planerar socialdemokraterna fortfarande i samma banor som under 1960 och 1970-talen och kan inte tänka sig någon annan form av barnomsorg än den som planeras på central nivå. I rättvisans namn skall det erkännas att ett aktningsvärt försök har gjorts att ta sig upp ur de inkörda hjulspåren. Då tänker jag på den omprövning som skedde, i vad gäller årsarbetarbidraget till föräldrakooperativ och liknande. Den förändringen av propositionen är värd att notera, för det är en ändring i rätt riktning. Men det är tyvärr också symtomatiskt att den skedde först sedan vi från oppositionen hade tagit upp frågan i motioner och efter kraftiga protester från föräldrar, som ville ta initiativ för att med gemensamma krafter lösa gemensamma problem. Frågan om föräldraledda daghem tas upp i två centermotioner, som behandlas i socialutskottets betänkande nr 12, en med Rune Gustavsson som första namn och en av Rosa Östh. I motionerna krävs att föräldraledda daghem liksom annan barnomsorg i privat regi skall få samma möjlighet till statsbidrag som kommunala daghem. Det finns en frisk fläkt över dessa okonventionella och småskaliga försök, som med en inneboende och spontan kraft bryter det enhetliga byråkratiska system som helst vill vara allenarådande. Dessa familjeledda daghem är bra exempel på en företagsamhet och en företagaranda, som det är naturligt för oss inom centern att se positivt på. Den eller de som ser med skepsis på sådana här initiativ från föräldrars sida bör nog rannsaka sina motiv och fråga sig om det inte i grunden är en inrotad skepsis mot småföretagande och enskildas initiativ som är roten. Vad vi i centern vill ha är ett statsbidragssystem, som innebär likställighet mellan enskilda och kommunala dagoch fritidshem samt mellan enskilda och kommunala deltidsförskolor. Det skulle få många blommor att blomma. Det skulle medföra att barnomsorgsverksamheten skulle bli mycket billigare utan att för den skull förlora i engagemang från de berörda parternas sida. Tvärtom. Men framför allt skulle ett sådant statsbidragssystem medföra att pengarna blir mer rättvist fördelade från regionalpolitisk synpunkt. Att det f. n. råder en obalans visar bl.a. en ledare i Dagens Nyheter torsdagen den 1 december. Den innehåller upplysningar, som borde få det föreslagna statsbidragssystemets ivrigaste förespråkare att börja ifrågasätta verkningarna av det systemet. Som framgår av ledaren råder trefaldig obalans. Det har framhållits tidigare i debatten, men är värt att åter understrykas. Något mer än en tredjedel av förskolebarnen får del av den kommunala barnomsorgen, som kostar minst 12 miljarder kronor. Stockholms län är speciellt gynnat med en oproportionerligt stor del: en tredjedel av alla daghemsplatser i landet. Dessutom utnyttjas daghemsplatserna mest av högoch medelinkomsttagare. Det är förvånansvärt att socialdemokraterna accepterar ett sådant system. Sådana här siffror visar med stort eftertryck att det måste ske en förutsättningslös omprövning av barnomsorgsresurserna, eftersom det knappast lär bli mer pengar ätt förfoga över och de nuvarande skevheterna inte borde accepteras längre. Två tredjedelar av förskolebarnen får alltså inget alls av dessa mer än 12 miljarder kronor, och till denna grupp hör tydligen en stor del av barnen till låginkomsttagare. Detta problem löses definitivt inte genom regeringens proposition. fördel för kommunerna och att problemet med 2/3-regeln undviks. Propositionens förslag kommer sannolikt att innebära mycket stora problem för kommunerna och för föräldrarna. Regeringen borde erkänna att det enda motivet för sjutimmarsregeln är att staten måste spara pengar. Men besparingssättet riskerar att slå hårt och orättvist. En undersökning som gjordes i 24 kommuner visade att det i genomsnitt var bara 45 96 av de nu inskrivna barnen som var inskrivna för en vistelsetid på minst sju timmar. De kommunerna kommer med det här förslaget alltså att få helt statsbidrag för bara 45 90 och halvt för 55 26 av barnen. Det skall man jämföra med den nuvarande situationen, då helt statsbidrag utgår för samtliga. För att undvika de kraftiga inkomstminskningarna kan kommunerna tvingas införa styrande regler, så att bara heltidsbarn är välkomna i barnomsorgen. Utifrån sådana premisser måste man arbeta för en förändring och en bättre balans, och då erbjuder vårt förslag om likabehandling en framkomlig väg. Det kommer att ha en bättre regional spridning och gynna fler, det kommer att ta i anspråk enskilda initiativ, det tar också i anspråk det kapital av ideell kraft som bör utnyttjas, och det kommer att ge utrymme för stor variation och uppfinningsrikedom. Dess bättre finns det i vårt land redan nu en hel del alternativa förskolor som man kan peka på som exempel, och de skolorna tål verkligen en jämförelse. Det visar det förhållandet att de är eftersökta och att man ofta står i kö för att få en plats. Redan av det skälet borde det få finnas fler. Att det inte finns tillräckligt många hänger samman med att de har haft många ekonomiska problem att brottas med. Att de å andra sidan trots allt är så många som de är illustrerar växtkraften hos dem som arbetar för att hålla skolorna vid liv och utveckla verksamheten. Det är många tusen timmar av frivilligt arbete som läggs ned på administration, på städning osv., och där är det inte förbjudet för föräldrarna att göra en insats för det egna barnet. Vårt bidragssystem skulle öppna möjligheten för sådana här alternativ och därmed valfriheten för många fler grupper. Alternativa förskolor skall inte behöva ha en klang av exklusivitet. Det här innebär inte att man ifrågasätter den kommunala förskolan som det huvudsakliga alternativet. Att den utgör ett av alternativen kommer inte att göra den sämre. Olika former, olika metoder och olika pedagogik berikar ömsesidigt varandra, och dessutom är ett inslag av konkurrens mellan förskoleformer inte alls något argument mot alternativa förskolor. Jag vill verkligen med eftertryck fästa uppmärksamheten på att förekomsten av Waldorfoch Montessoriförskolor liksom av kristna förskolor fyller ett djupt känt behov hos många, och det kan man inte i längden nonchalera. Att det finns möjlighet att lägga in sådana förskolor med annan huvudman i kommunernas barnomsorgsplan och ge dem samma förutsättningar som den kommunala tas upp i motion 741 av Rune Torwald och mig, vilken också behandlas i detta betänkande. Med tanke på vad Evert Svensson tidigare sade om huvudmannaskapet skall jag citera vad utskottet enhälligt säger, nämligen ”att det inte finns något hinder mot att i den kommunala barnomsorgsplanen ta upp deltidsförskolor som drivs av andra huvudmän än kommunen, exempelvis församlingar i svenska kyrkan, fria samfund och ideella organisationer ——-. Dessa deltidsförskolor kan alltså utgöra alternativ till kommunala deltidsförskolor. De kommer emellertid i likhet med den kommunala deltidsförskolan inte i åtnjutande av statsbidrag eftersom verksamheten i regel inte överstiger tre timmar per dag — — —. Här vill jag också betona det som sägs i reservation 7, där vi reserverar oss för lika behandling när det gäller statsbidrag till de olika verksamheterna, såväl deltidsförskolor som daghem och fritidshem. Föräldrars rätt att utöva påverkan på sina barn i den form som alternativa förskolor innebär måste finnas, och det är en insikt som allt fler har börjat tillägna sig. Jag vill också i det här sammanhanget liksom Rune Gustavsson nämna vårdplatsersättningen som ett inslag utan vilket valfriheten inte blir tillräckligt mångsidig. Man diskuterar med jämna mellanrum varför det föds så få barn i Sverige. Vår övertygelse inom centern är att en stor brist är att man inte betraktar arbetet med små barn i hemmet som ett arbete och att en vårdnadsersättning skulle göra det möjligt för fler, om de nu väljer det, att inte behöva lämna sina barn till daghem så tidigt som kanske vid 6-8 månaders ålder eller låta dem vara på daghemmen så länge som 8-10 timmar per dag. Det skulle också bidra till att råda bot på det orättvisa förhållandet att man — enligt flera samstämmiga utredningar it.ex. en fyrabarnsfamilj där en av föräldrarna förvärvsarbetar behöver en inkomst på bortemot 200 000 kr. för att uppnå existensminimum. Herr talman! Jag yrkar bifall till de reservationer där vi från centern finns med.
Herr talman! Jag skall bara ta upp en enda fråga av dem som fru Tillander var inne på. Anita Persson kommer strax upp i talarstolen, och det finns andra frågor som behöver behandlas. Jag skall beröra kostnaderna, eftersom fru Tillander hänvisade till den ledare om ”barnomsorgsbomben”, som det så drastiskt står i rubriken, som den 1 december fanns i Dagens Nyheter. I denna ledare sägs att samhället betalar ut 12 miljarder kronor för barnomsorgen, medan barnbidraget tar 5 miljarder och livsmedelssubventionerna 3 miljarder. Till det kanske kan tilläggas att statens kostnader för barnfamiljerna är beräknade till ungefär 25 miljarder. Dessa 12 miljarder som anges som kostnaden för barnomsorgen är det sammanlagda belopp som kommunerna och staten ger ut. Den statliga utgiften är ungefär 6,5 miljarder. Det har gjorts många ekonomiska beräkningar för att ta reda på om barnomsorgen är lönsam, hur stora kostnaderna är och vad det finns för orättvisor. Det är ju orättvisorna som denna ledare och fru Tillander tar upp. Jag vill bara mycket kort hänvisa till en av dessa utredningar som Kommun förbundet har gjort.

Det ekonomiska resonemang som Ulla Tillander och Dagens Nyheter för är därför felaktigt. Det stämmer inte med den verklighet som vi har att röra oss med. Jag skall bara ta upp en sak till, nämligen Ulla Tillanders påstående om vårdnadsersättningen. Ni höll på i sex år, men det blev ingen vårdnadsersättning.
Herr talman! Det som Evert Svensson nu sade motsäger på intet sätt det som jag framförde om den orättvisa fördelningen av de mer än 12 miljarder som går till samhällets barnomsorg. Jag vill bara återigen understryka att det är nödvändigt — inte minst med tanke på den ekonomiska situation som många barnfamiljer i dag har — att en förutsättningslös omprövning sker av hur barnomsorgsresurserna skall användas. Det är särskilt angeläget mot bakgrund av att den satsning som i dag görs fördelas snett. Denna snedfördelning innebär t.ex. ett missgynnande av låginkomsttagare — det har Evert Svensson själv framhållit tidigare. Den innebär också ett missgynnande av glesbygdsbor — det kan man inte motsäga. Valfriheten begränsas också, och snedfördelningen medför en styrning mot den dyrare daghemsomsorgen. Dessutom erkänns inte föräldrarnas egen vård av sina barn som ett arbete. Med anledning av det sista som Evert Svensson sade om vårdnadsersättningen vill jag bara tala om att ersättningen trots allt introducerades under den icke-socialistiska regeringstiden. Även om det nu bara utgår vårdnadsersättning under tre månader, är det en symbol för en annan inriktning på familjepolitiken än den som socialdemokraterna står för. Dessutom har vi från centern år efter år i motioner föreslagit att reformen skall byggas ut. Det kan man göra genom att införa det mycket mer rättvisa statsbidragssystem som vi förordar.
Herr talman! Jag begriper inte vad Ulla Tillander här pratar om. Hon hänvisar till denna ledare i Dagens Nyheter och ställer sig bakom tidningens resonemang. Jag har sagt att det är fel. Det resonemanget håller inte. Utgångspunkten måste — det tror jag har framgått av vad jag tidigare har sagt — vara den enskilda barnfamiljen och dess situation. Barnomsorgskostnaderna för samhället i dess helhet är inte stora. Jag vill till slut bara påpeka att den familjeekonomiska kommittén arbetar med dessa frågor och att barnomsorgen är en del i ett större sammanhang.
Herr talman! Man har all anledning att vara kritisk mot socialdemokratisk familjepolitik. De exempel som Evert Svensson har gett i dag visar att de pengar som ställs till förfogande är orättvist fördelade, inte minst ur regionalpolitisk synpunkt, men också ur fördelningspolitisk synpunkt.

Herr talman! Socialutskottets betänkande nr 12 är ett generalangrepp mot de hundratusentals barn som har plats inom den kommunala barnomsorgen. Man talar om barn som om de vore döda ting, som skall lagras och där det gäller att på effektivaste möjliga sätt utnyttja det befintliga lagerutrymmet på det att landet Sverige må bringa ned sitt budgetunderskott. Utskottet skriver följande: ”För att åstadkomma tillväxt i ekonomin måste bl.a. inflationen bekämpas och budgetunderskottet minskas. Därigenom skapas också förutsättningar att slå vakt om den fulla sysselsättningen och den sociala tryggheten. Det är mot den bakgrunden som förändringar i statsbidragssystemen för barnomsorgen och den sociala hemhjälpen föreslås.” Ja, klarare kan det inte uttryckas. Socialutskottets majoritet går medvetet in för att försämra barnomsorgen för att spara. Detta sker trots att de avgifter staten får in och som i budgeten kallas barnomsorgsavgift faktiskt inte till fullo används för barnomsorg. De senaste fyra åren har över 3 miljarder blivit över. För innevarande budgetår är det över 800 miljoner av denna barnomsorgsavgift som inte kommer att användas till barnomsorg. Så länge det finns så stora brister som i dag, både i vad gäller kvantitet och i fråga om kvalitet, tycker jag att det är bedrägligt att inte pengarna används till förutbestämt ändamål. Det är också bedrägligt att föreslå nedskärningar just här — när pengar för ändamålet faktiskt finns och blir över. Som en röd tråd genom utskottets betänkande går uttrycket ”ett effektivare resursutnyttjande”. Men det går faktiskt inte att effektivisera på samma sätt när det gäller arbete med barn som man kan göra inom industri och förvaltning. Barn behöver tid, ytor och kontakter med vuxna i tillräcklig mängd — vuxna som de känner och därmed känner trygghet hos. Utskottet kan naturligtvis försvara sig med att man med det nya bidragssystemet lika väl som man uppmuntrar barntäthet uppmuntrar personaltäthet. Men om man samtidigt inte vill sätta några gränser för barngruppernas storlek, får ju förslaget den absurda konsekvensen att 50 barn och 10 anställda i en grupp inte blir en omöjlighet och att statsbidraget med en sådan konstruktion blir ganska bra för kommunen. De sociala och pedagogiska målen skall behållas, säger utskottet. Men det är ju bara ord. Pengar och konkreta åtgärder ersätts med ord. Visst har personaltätheten betydelse för verksamheten, men den måste kopplas till barngruppens storlek. Vpk har lagt fram förslag som innebär just en koppling mellan personaltäthet och barngruppsstorlek, något som är ”ett måste” om man skall tala om kvalitet i barnomsorgen. Lika viktigt är förstås att behålla ytnormen, att se till att barnen får tillräckligt med yta att röra sig på. Varför tar man bort ytnormen? Naturligtvis för att få in flera barn i befintliga barnstugor — det blir ”ett effektivare resursutnyttjande”. I utskottets betänkande har jag bara kunnat finna ert exempel på hur man tänkt sig att detta skall fungera, om man nu inte vill överinskriva. Utskottet säger att ”ett samutnyttjande av lokaler och lekytor uppmuntras”. Hur skall det gå till? Skall barnen leka i skift, äta i skift och sova i skift? Barn måste äta vid vissa tider, och de är oftast gemensamma för hela barnstugan. Barn sover eller vilar mitt på dagen, och resten av tiden utnyttjar man lekytorna utomhus eller inomhus. Det här samutnyttjandet fungerar inte i praktiken — må vara att det är en socialministers ord. Det finns inget försvar för att ta bort ytnormerna. De står inte hindrande i vägen för något, och att ta bort dem skapar bara en sämre miljö för barnen. När jag med stigande ilska och vanmakt läste socialutskottets betänkande, såg jag framför mig min dotters daghemsgrupp. Det är små barn. De kan inte tala rent ännu. Än mindre har de möjlighet att åka upp till socialutskottet och tala om att vad som skrivs i betänkandet är ren gallimatias. Det är faktiskt synd. Jag tror nämligen att det hade varit bra om man samutnyttjat socialutskottets sessionssal under någon timme och bättre utnyttjat dess resurser. Då hade kanske utskottet blivit varse att ytnormen är viktig, att det inte skall vara 12 barn i en småbarnsgrupp, än mindre 14 eller 16, utan maximalt 10, som vpk föreslår. Om man tar in fler barn i grupperna får barnen det självfallet sämre, för med dagens kösituation har man faktiskt inte en massa ledigt utrymme som man inte utnyttjar — i så fall är det rena undantagsfall. Resurserna utnyttjas redan nu till bristningsgränsen. Det är ett faktum som utskottet inte berör med ett ord. Hela utskottsbetänkandet genomsyras av viljan att spara pengar på ungarnas bekostnad. Det är Stina, Kalle, Agneta, Christian och alla andra barn som skall spara åt staten. Det är deras arbetsmiljö som försämras. Jag är i den lyckliga situationen att jag har mitt barn på ett ganska bra daghem, dock utnyttjat maximalt med 12 barn i en småbarnsgrupp. Men enligt personalen är det faktiskt så, att när alla barnen är där, är det svårt att göra mer än att passa barnen. Det pedagogiska innehållet i verksamheten kommer i kläm. Är någon av personalen borta, blir det förstås ännu värre, eftersom vår kommun sparar genom att inte sätta in vikarie under de första dagarna. Då är en person från personalen ensam med barngruppen vissa delar av dagen. Och det är faktiskt inte lätt att byta blöja på ett barn och samtidigt avstyra bråk mellan två andra barn. Tillgången på vikarier och möjligheten att sätta in vikarie är viktig. Vpk föreslår ett system med fasta vikarier, och det är faktiskt en viktig kvalitetsfråga. Barn behöver en personal som de känner sig trygga hos. Det är ju därför inskolningen är så betydelsefull. Men när man satt in vikarier förekommer ingen inskolning. För det mesta fungerar det ändå, särskilt om någon från den fasta personalen finns med i gruppen. Men det kan ju på grund av influensaepidemier och annat uppkomma situationer när det finns flera vikarier samtidigt i en grupp. Då blir det väldigt jobbigt för barnen. Ett system med fasta vikarier innebär att chansen blir större att barnen känner den vikarie som kommer och därmed lätt kan knyta an till henne eller honom. Det är också positivt för dem som arbetar som vikarier. Att få möjligheter att följa barnens utveckling hör till de fina upplevelserna för personalen. Det positiva yrkesinslaget borde komma också vikarierna till del. En annan fråga som är viktig för kvaliteten är utbildningen av personalen. Vpk anser att den personal som arbetar vid barnstugorna skall vara utbildade förskolelärare eller fritidspedagoger. Det är en rättvisefråga personalen emellan — man gör samma jobb, och då bör man också ha samma lön. Det är också en kvalitetsfråga. Vi riskerar nu att få en utveckling där kommunerna i större utsträckning anställer outbildad personal för att spara pengar — statsbidragen påverkas ju inte. I stället för att lägga ned utbildningslinjer bör samhället därför satsa på att vidareutbilda all personal till förskolelärare och fritidspedagoger. Utskottet talar om ett effektivare resursutnyttjande, och jag vill återigen knyta an till detta resonemang. Avslag på vpk:s krav på förbättringar tillsammans med de försämringar som görs i och med ett bifall till propositionen innebär faktiskt att det effektiva resursutnyttjandet när det gäller föräldrarnas arbetsinsats kommer att minska. En förälder behöver veta att barnet har det bra på dagarna för att kunna arbeta effektivt på sitt jobb. Om man måste lämna in sitt barn till ett daghem med en alltför stor barngrupp och vet att barnet är trött, grinigt och ledset redan efter några timmar, då kan man inte helhjärtat ägna sig åt sina arbetsuppgifter — för att inte tala om hur det är om barnomsorgen är ett provisorium av grannar, vänner och faroch morföräldrar. Att det är så vet ni i socialutskottet. De flesta av er är ju också föräldrar. Jag förstår inte hur ni av krasst ekonomiska skäl kan skriva på ett betänkande som försämrar barnens livskvalitet, när ni å andra sidan inte tryckte på besparingsknappen när det gällde stridsflygplanet JAS. Det är i sanning märkliga prioriteringar man gör i Sveriges riksdag. Herr talman! Jag vill slutligen beröra frågan om den sociala hemhjälpen. Det är en helt annan fråga, men den behandlas i samma betänkande. Det är kanske logiskt, för det är fråga om samma dåliga besparingspolitik. Man skall, enligt utskottet, återställa bidragets effektivitet. Jag måste säga att det är ett nytt, fräscht sätt att uttrycka saken på, när man avser att skära ned statsbidraget och vältra över mer kostnader på kommunerna. Det är faktiskt vad förslaget innebär. Vpk yrkar avslag på detta förslag, liksom vi brukar yrka avslag på förslag som innebär övervältring av kostnader på kommunerna. Förslaget innebär inte någon samhällsekonomisk besparing. Det innebär högre kommunalskatter eller, alternativt, drastiska försämringar av hemvården. Allra sist, herr talman, vill jag göra ytterligare en kommentar till frågan om barnomsorgen. I dagarna har en grupp, ledd av Ingvar Carlsson, publicerat sina tankar om varför det föds så få barn. I stället för att tänka kunde Ingvar Carlsson ha utfört litet praktiskt politiskt arbete och förpassat denna proposition om försämrad barnomsorg till glömskans sekretär. Att presentera den är faktiskt inte alls rätt metod för att uppmuntra kvinnor och män att skaffa sig flera barn. Bygg ut barnomsorgen till i första hand full behovstäckning och satsa på god kvalitet! Då skulle ett av hindren för att föda barn, ett av de viktigare, undanröjas. Bl. a. som ett inlägg i nativitetsdebatten vill jag yrka bifall till samtliga vpk-reservationer i betänkandet.

Herr talman! För nästan exakt ett år sedan beslöt riksdagen att riva upp det statsbidragsbeslut som fattats under den borgerliga tvåpartiregeringens tid och som skulle ha trätt i kraft den 1 januari i år. Det förslaget innebar att statsbidraget till barnomsorgen skulle vara 40 96 av de statsbidragsberättigade kostnaderna. Det bidraget var så konstruerat att de kommuner som hade följt riksdagens beslut från 1976 och byggt dagoch fritidshem skulle gå miste om stora statsbidragsbelopp. Vi socialdemokrater lovade därför i valrörelsen att detta orättvisa beslut skulle tas bort om vi kom i regeringsställning. Och på förslag från den socialdemokratiska regeringen beslöt riksdagen att de gällande reglerna t. v. skulle fortsätta att gälla, dvs. att det skulle utgå ett bidrag per plats. Evert Svensson har i sitt inlägg redogjort för den ekonomiska situationen i Sverige efter de sex borgerliga regeringsåren, för barnfamljernas problem och för det arbete som på uppdrag av riksdagen bedrivs i departmentet för att försöka förbättra stödet till barnfamiljerna. Det förslag till nytt statsbidragssystem för barnomsorgen som lagts fram i proposition 1983/84:9 och som vi nu behandlar syftar till att få till stånd ett bättre resursutnyttjande, så att fler barn omgående kan få plats i barnomsorgen. Det nu föreslagna statsbidragssystemet kommer att ge kommunerna stor frihet att utforma sin barnomsorg efter de lokala förutsättningarna. Kommunerna kommer genom förslaget att kunna utnyttja de befintliga resurserna effektivare samtidigt som nya verksamhetsformer kan utvecklas.

Dessutom utgår för öppna förskolor ett bidrag per enhet med 50 000 kr. När det gäller bidrag till barn med behov av särskilt stöd får kommunerna ett schablonmässigt bidrag med 6 000 kr. för vart tionde barn som är inskrivet i dagoch fritidshem. årsarbetare med 30 000 kr., och för dagoch fritidshem i enskild regi ett bidrag per enhet med 30 000 kr. Förslaget om det sistnämnda bidraget är, som tidigare i flera anförande nämnts, ett initiativ från utskottet. I förslaget ligger också en summa om 30 miljoner till kommunerna att utnyttjas för lokalt utvecklingsoch förnyelsearbete. Gränsen mellan helt och halvt statsbidrag går vid sju timmars överenskommen vistelsetid, dvs. den tid ett barn tar en barnomsorgsplats i anspråk. I motion 1983/84:19 av Lena Öhrsvik m.fl. tas frågan om vistelsetiden upp; sjutimmarsgränsen kan vålla problem för vissa kommuner. Utskottet har därför gjort ett klarläggande i frågan, när helt bidrag i tveksamma fall kan utgå. Helt bidrag utgår för barn vars föräldrar arbetar sex timmar per dag, då denna arbetstid jämte restid och tid för avlämnande och hämtning av barnet motiverar att barnet skrivs in för sju timmar, oavsett den faktiska tidsåtgången i varje enskilt fall. I dag gäller att daghemmen skall vara öppna minst sju timmar för att statsbidrag skall utgå. Det har varit en viktig regel för att de barn som har behov av en längre tillsynstid skulle kunna få det. Kommunerna har i många fall försökt dra ned tiden och starta deltidsöppna daghem, vilket har ställt till stora problem för de här barnen. Kostnaderna för barn inskrivna i daghem och i familjedaghem är mycket skiftande beroende på barnens vistelsetid. Därför är det nödvändigt att ta hänsyn till kommunernas reella kostnader men också att underlätta för kommunerna att effektivisera platsutnyttjandet. Utskottet har också när det gäller öppethållandet tagit upp det i propositionen föreslagna bidraget till öppna förskolor. Detta skall enligt propositionen utgå om de i princip är öppna fem dagar per vecka. Utskottet framhåller att statsbidragsreglerna bör ges en generös tillämpning, främst när det gäller öppna förskolor i glesbyd, där det många gånger kan vara orimligt att kräva att verksamheten hålls i gång fem dagar i veckan. Om verksamheten bedrivs ett mindre antal dagar bör ett reducerat bidrag därför kunna utgå. Ett minimum bör dock vara att verksamheten bedrivs minst tre dagar i veckan. Dessutom bör bidrag kunna utgå och verksamheten ses som en enhet även om verksamheten bedrivs i olika lokaler, olika dagar men med samma personal och med kontinuitet i verksamheten. Herr talman! En annan fråga som tagits upp i motion 1983/84:19 av Lena Öhrsvik m.fl. är vilket statsbidrag som bör utgå till skolbarn. Dessa är om de ingår i syskongrupp placerade i daghem, och tveksamhet kan därför råda om vilket bidrag som skall gälla. Utskottet slår därför fast att för skolbarn som vistas i daghem bör bidrag utgå på samma villkor och med samma belopp som för barn i fritidshem, och detta meddelar vi regeringen. Herr talman! Barnomsorgen är ett högt prioriterat område. Men det får inte innebära att inte förändringar skall kunna ske inom verksamheten. Kommunerna har numera stor erfarenhet av byggande och utformning av dagoch fritidshem och god kännedom om personalens utbildning och kunskaper. Det får därför ses som en riktig åtgärd att ta bort styrande regler och överlämna till kommunerna att tillsammans med personalen och föräldrarna anordna barnomsorgen så, att de lokala förutsättningarna kan tas till vara. Men det innebär också att ett stort ansvar läggs på kommunerna då det gäller kvalitetskraven. När utskottet behandlade den av den borgerliga tvåpartiregeringen avlämnade propositionen 1980/81:205 om förenklade statliga regler inom barnomsorgen hade utskottet att ta ställning till flera motioner med krav som bl.a. syftade till mera preciserade målsättningar för barnomsorgsverksamheten. Utskottet ansåg liksom motionärerna att det var nödvändigt att personalen i förskolor och i barnomsorgen i övrigt fick en mer preciserad målsättning för sitt arbete och klarare riktlinjer för vilket innehåll verksamheten skulle ha. Utskottet angav vissa vägar för hur detta resultat skulle nås. Bl. a. skulle socialstyrelsen fortsätta och intensifiera sitt arbete med förskolans målsättning och innehåll för kommunerna. Riksdagen skulle få en redovisning för planerna då det gällde det fortsatta arbetet på att ge kommunerna och personalen stöd och vägledning rörande barnomsorgsverksamheten. Detta arbete redovisades för riksdagen under hösten 1982. Regeringen skulle också ge en översiktlig redovisning för den forskningsoch försöksverksamhet som i första hand socialstyrelsen bedrivit på barnomsorgsområdet och för de resultat som därvid kommit fram och som var av betydelse för att uppnå de i lagstiftningen angivna målen. Detta uppdrag har redovisats till riksdagen nu i höst i regeringens skrivelse 1983/84:11. Det pedagogiska innehållet i verksamheten måste alltså hållas på en hög nivå. Socialstyrelsen håller f. n. på att arbeta fram ett pedagogiskt program för förskolan. Det pedagogiska programmet är avsett att bidra till en jämnare kvalitativ utveckling av förskolans inre verksamhet genom att det skall utgöra en ram för planeringen och utformningen av verksamheten. Med utgångspunkt i det pedagogiska programmet bör sedan socialnämnderna i landets kommuner utarbeta lokala riktlinjer för den pedagogiska verksamheten. Det pedagogiska programmet för daghemmen färdigställs inom kort. Här kan vidare nämnas att socialstyrelsen också nyligen påbörjat ett pedagogiskt program även för fritidshemmen, och det gör socialstyrelsen tillsammans med fritidshemskommittén. När dessa program är färdigställda kommer det att innebära att kommunerna kommer att få en god ledning när det gäller att anordna och vidareutveckla barnomsorgen. Därtill har regeringen tillsatt en grupp i socialdepartementet som har till uppgift bl.a. att följa upp målen för förskoleverksamheten. Därutöver kan tilläggas att socialstyrelsen och länsstyrelsen har en tillsynsfunktion enligt socialtjänstlagen, bl.a. när det gäller barnomsorgen. Herr talman! Vpk har i nio reservationer framfört långtgående krav när det gäller statsbidragens utformning, utbyggnad av barnomsorgen och en styrning av den kommunala barnomsorgsverksamheten. Det saknas i dag statsfinansiella förutsättningar att genomföra det alternativa statsbidragssystem som reservanten föreslår. Detta förslag ligger helt utanför ramen för de budgetpolitiska begränsningar som riksdagen tidigare i år ställt sig bakom. Reservationerna innebär också att riksdagen skulle gå in med långtgående, tvingande krav på kommunerna när det gäller personalfrågor och övertagande av föräldrakooperativ. Ett tillmötesgående av dessa krav från rikdagens sida skulle innebära avsevärda ekonomiska konsekvenser för vissa kommuner. Det måste vara upp till varje kommun att själv avgöra vilken personal man vill anställa. När det gäller utbyggnaden av barnomsorgen har riksdagen 1976 fastställt som målsättning att alla barn till förvärvsarbetande och studerande föräldrar samt barn med behov av särskilt stöd skall kunna beredas plats inom barnomsorgen. Att ändra inställning i denna fråga, som vpk vill, finns det ingen anledning till, så länge det fastställda målet inte är uppnått. Däremot är det viktigt att utbyggnaden av barnomsorgen fortsätter för att nå upp till den målsättning riksdagen redan uttalat. Detta har också uppmärksammats i en motion av Gerd Engman m.fl., som påpekar att trots att de föreslagna nya reglerna innebär att fler barn kan delta i barnomsorgsverksamheten, kommer ett stort antal barn inte att få sitt behov av barnomsorg tillgodosett inom en snar framtid. Motionärerna kräver därför att regeringen snarast lägger fram en utbyggnadsplan. Utskottet instämmer i motionärernas åsikt att det är utomordentligt viktigt att en plan utarbetas, så att den av riksdagen fastlagda målsättningen kan uppnås inom en snar framtid. På en beställning från riksdagen 1981 gjorde statistiska centralbyrån under vårvintern 1983 en efterfrågeundersökning för att en ny plan skulle kunna utarbetas. Av denna framgår, som vi har hört tidigare i dag, att ca 88 000 barn i åldern 0-6 år vill ha plats i den kommunala barnomsorgen. Utskottet anser därför att en utbyggnadsplan bör framläggas under innevarande riksmöte. Enligt propositionen har regeringen redan tillsatt en arbetsgrupp som har att arbeta med frågor som berör barnomsorgens utveckling under 1980-talet i kvantitativt och kvalitativt avseende. Denna arbetsgrupp bör med förtur arbeta fram en barnomsorgsplan. I reservationer från de borgerliga partierna framförs också på nytt krav på att deltidsförskolan blir statsbidragsberättigad och att vårdnadsbidrag skall införas. När det gäller dessa frågor finns det i dag inga ekonomiska resurser att införa ytterligare bidragsformer. Deltidsförskolan är redan utbyggd, och kommunerna har laglig skyldighet att anvisa alla sexåringar och vissa femåringar plats, och därför erfordras inga ytterligare stimulansåtgärder för denna verksamhetsform. När det nuvarande statsbidragssystemet infördes var man i riksdagen överens om att statsbidrag till deltidsförskolan inte skulle utgå. Vårdnadsersättning är inte ett alternativ till en barnomsorgsutbyggnad. Trots att detta har varit ett borgerligt vallöfte under många år infördes det inte under de sex år vi hade borgerliga regeringar. Fortfarande är splittringen stor inom de tre partierna om utformningen av ett sådant förslag, som vi har hört i dag och som framgår av reservationerna. När det gäller ekonomiskt stöd till barnfamiljer finns det bättre former för detta stöd än vårdnadsersättning. Reservationerna bör avslås. Herr talman! I Inga Lantz reservation nr 2 framhålls att utbyggnaden av samhällets barnomsorg bör ske i form av daghem och fritidshem och att familjedaghemmen därvid på sikt endast bör utgöra ett komplement för barn ispeciella situationer. Reservanten anser att den bästa omsorgsformen för de allra flesta förskoleoch skolbarn är daghem och fritidshem och att de familjedaghemsplatser som nu finns, på sikt bör ersättas av en kollektiv barnomsorg. Daghem och fritidshem är en bra barnomsorgsform, men familjedaghemmen är ett viktigt komplement till dagoch fritidshemmen, speciellt i glesbygd och för många barn vars föräldrar arbetar på obekväm arbetstid. Men det är viktigt att kvalitetsfrågorna uppmärksammas även i familjedaghemmen, t.ex. att inte för många barn vistas där samtidigt. Det är också viktigt att dagbarnvårdarna får viss utbildning. Exempel på en kvalitetshöjande åtgärd är inrättandet av öppna förskolor, där dagbarnvårdarna antingen i egna grupper eller tillsammans med hemarbetande föräldrar och deras barn kan träffas och delta i olika verksamheter. Socialministern har också uttalat att det är viktigt att uppmärksamma kvalitetsfrågorna även i familjedaghemmen. Moderaterna har också i sin reservation tagit upp familjedaghemmens roll och vill se dem som ett alternativ till daghem och inte som ett komplement. Vad reservanterna ser som den största fördelen är att det är en billigare barnomsorgsform än daghemmen, och därför anser de att satsningen helst bör ske där, utan att på något sätt beskriva innehållet i verksamheten. Reservanterna tar upp att familjedaghem har stora fördelar för dem som bor i glesbygd, för dem som arbetar på obekväm arbetstid, för dem som har spädbarn, för infektionskänsliga barn och för barn som behöver en lugn miljö. Jag kan hålla med om, som jag tidigare sagt, att för vissa grupper är familjedaghem att föredra, och därför är statsbidraget utformat så att det inte finns någon nedre gräns för vistelsetiden i familjedaghemmen. Men det är också viktigt att påpeka att i vissa fall är kommunernas kostnader lika höga i familjedaghem som för en daghemsplats. Det är också viktigt att tänka på att i de kommuner där man satsat på familjedaghem i stället för daghem, barnen går miste om viktiga pedagogiska insatser. Jag vet att många dagbarnvårdare gör ett gott arbete och att de för många barn är det enda som står till buds när föräldrarna arbetar. Därför anser jag det viktigt att vi även uppmärksammar kvalitetsfrågorna i familjedaghemmen. I dag är de ett behövligt komplement, men de är inte ett alternativ till kommunal barnomsorg och för de flesta barn är daghemmen den överlägset bästa omsorgsformen. Det framgår också av föräldrarnas efterfrågan och av svaren när de tillfrågas om vilken barnomsorgsform de föredrar. samma motion vill motionärerna att socialstyrelsen kontinuerligt följer upp frågan om barnomsorg på obekväma arbetstider i den kommunala barnomsorgsplaneringen. Motionärerna menar att de flesta kommuner skjutit ifrån sig problemet med barnomsorg på obekväm arbetstid och i regel inte ens undersökt hur de föräldrar som arbetar på obekväm arbetstid i dag klarar barnomsorgen. Det är viktiga frågor som motionärerna tar upp. Den senaste barnomsorgsundersökningen visar att 34 000 barn är i behov av barnomsorg på obekväm arbetstid. Undersökningens resultat understryker det utskottet tidigare uttalat om nödvändigheten av att så snart som möjligt få till stånd kommunal barnomsorg på obekväm arbetstid. Den arbetsgrupp inom socialdepartementet som bl.a. skall se över utbyggnadsbehovet kommer också att beakta den efterfrågan på barnomsorg på obekväm arbetstid som barnomsorgsundersökningen påvisat. Därför avstyrker utskottet i dag motionen i avvaktan på arbetsgruppens förslag. Fru talman! Ett flertal enskilda motioner, som inlämnades under allmänna motionstiden, behandlas i detta betänkande. Dessutom har enskilda motioner väckts med anledning av propositionen. Jag kommer inte här att närmare gå in på dessa, då de flesta frågorna som tagits upp i motionerna redan är föremål för behandling i olika utredningar, t.ex. förskola-skola-kommittén och fritidshemskommittén. Dessutom arbetar regeringens barnoch ungdomsdelegation med vissa frågor och den särskilda arbetsgruppen i socialdepartementet med andra frågor, bl.a. som tidigare nämnts kvalitetsoch målsättningsfrågor. När dessa utredningar är klara, får vi anledning att ta upp de frågor som berörs i de enskilda motionerna. Med det anförda, fru talman, yrkar jag bifall till socialutskottets hemställan i betänkande 1983/84:12 och avslag på samtliga reservationer.

Fru talman! När det gäller deltidsförskolorna är jag helt medveten om att det inte ingick i beslutet om dem att statsbidrag skulle utgå. Vad jag har tagit upp är att det statsbidrag som nu föreslås och den föreslagna tidsgränsen på fyra timmar riskerar att påverka deltidsförskolorna negativt. Vi riskerar att få en situation där kommunerna slussar över dessa barn till korttidsdaghemmen, därför att det är ekonomiskt mer fördelaktigt. Jag ställde tidigare en fråga, som jag hoppas att jag senare får svar på av socialministern, om vad socialdemokraterna egentligen vill med deltidsförskolan. Är det meningen att man på detta sätt skall strypa deltidsförskolan? När det gäller familjedaghemmen vill jag säga att familjedaghemmen för många familjer är det bästa alternativet. För dem som bor i glesbygd, dem som har obekväm arbetstid, dem som har mycket små barn, barn som behöver en lugn miljö eller barn som är infektionskänsliga och inte bör vistas i grupp är familjedaghemmen det bästa alternativet. Men självfallet håller jag med Anita Persson om, som jag också sade inledningsvis, att det är viktigt att uppmärksamma kvalitetsfrågorna även i familjedaghemmen.

Fru talman! Socialdemokraterna styr pengarna till barnomsorgen ensidigt. Detta framgick också av Anita Perssons inlägg. Man prioriterar barnomsorg i institutionens form. Socialdemokraterna vill helst satsa på att alla vuxna skall arbeta och arbeta heltid och att barnen sedan skall tas om hand på institutioner. Men det är inte så föräldrarna vill ha det. Många vill arbeta deltid, det har utvecklingen visat, och många klarar också sin barnomsorg på egen hand. Det är viktigt, enligt vår uppfattning, att deltidsförskola och familjedaghem behandlas likvärdigt med daghem när det gäller statsbidragssystemet. Det finns kommuner i vårt land som får 2 700 kr. per barn och år i statsbidrag, och det finns andra kommuner som får 17 000 kr. per barn och år från staten. Man kan fråga sig hur socialdemokraterna kan försvara en sådan diskriminering i barnomsorgen. När man sitter fast i ett ensidigt institutionstänkande går det ut över en mycket stor del av barnfamiljerna. Men det erkänner inte socialdemokraterna. Det sades tidigare här i debatten att barnomsorgen är ekonomiskt lönsam.

Fru talman! Anita Persson menade att det saknas statsfinansiella förutsättningar för att bifalla vpk:s krav. Jag har visat på att det finns pengar till barnomsorgen som inte utnyttjas fullt ut, via denna barnomsorgsavgift, som vi f. ö. föreslår skall höjas. Inga Lantz har också pekat på hur pengarna i detta samhälle fördelas i dag — det är börshajar och sådana som gör ekonomiska klipp som är de stora vinnarna. Anita Persson kallade våra krav för långtgående, tvingande krav. Det är då fråga om en bibehållen ytnorm, som vi menar motverkar risken för att överinskrivningen sätts i system. Vi menar att daghemsbristen skall byggas bort, inte lösas genom att man tränger in fler barn på samma yta. Eller vad innebär det här med samutnyttjande av lokaler och lekytor, kopplat till att man skall skärpa kravet på att barnen skall vara sju timmar eller mer på daghem? Det går inte ihop för mig. Sedan föreslår vi gränser för gruppstorlek och personaltäthet. Det tycker vi är rimligt. Vi vill ha ett system med fasta vikarier och vi vill satsa på vidareutbildning av barnomsorgspersonal. Anita Persson menar att det är upp till varje kommun att ordna med detta. Vi tycker inte att kvalitetsfrågorna kan hanteras så av riksdagen. Vi ställer kraven på kvalitet i barnomsorgen. Det är krav som socialstyrelsen och de fackliga organisationerna i stort skriver under på. Man skall lita på kommunerna, menar Anita Persson — det är som sagt upp till dem nu att ordna saken. De har stor kännedom om och stor erfarenhet av dessa problem, och det läggs ett stort ansvar på dem. Vi tror emellertid inte att det här kommer att fungera så bra. Vi vågar inte lita på kommunerna. Fler och fler kostnader vältras ju över på dem. Sådana propositioner som den vi behandlar i dag, som direkt uppmuntrar till överinskrivningar, gör att vi känner väldigt stor oro för utformningen av den framtida barnomsorgen. Vi kan redan i dag se hur man ute i kommunerna försämrar kvaliteten på barnomsorgen för att spara pengar, detta enligt personalens och föräldrarnas uppfattning. När det gäller utbyggnaden slutligen menar Anita Persson att det inte finns någon anledning att göra ändringar så länge riksdagens förra mål inte är uppnått. Nej, man kan ju då säga att vi inte skall sätta upp några mål, för de uppfylls ändå inte. Vi inom vpk menar att man skall kräva att barnomsorgen byggs ut fullt. Men det viktiga är att man via statsbidraget stimulerar kommunerna att bygga ut barnomsorgen. Då får vi ett bättre resultat än vi har fått hittills.
Fru talman! När det gäller deltidsförskolan har ju kommunerna skyldighet att anvisa plats för barn som är sex eller i vissa fall fem år. Jag tror inte att de här statsbidragsreglerna kommer att medföra att man tvingar barnen att vistas i daghem i stället under fyra timmar. Deltidsförskolan är kostnadsfri för föräldrarna, och en daghemsplats medför en avgift för föräldrarna. Det är fråga om en helt annan utformning än vad som gäller för deltidsförskolan. Jag tror däremot att det är viktigt att man ger bidrag till daghem, även om de bara utnyttjas fyra timmar för vissa barn. Vi är nu tydligen överens om att familjedaghemmen utgör ett komplement och att det är viktigt att kvaliteten ses över. Ulla Tillander tog upp frågan om skillnaden i bidrag till de olika kommunerna. Och naturligtvis är det skillnad i bidragsstorlek, beroende på hur man har byggt upp barnomsorgen. De kommuner som har stor förvärvsfrekvens och som har byggt ut barnomsorgen med daghem, fritidshem och familjedaghem måste ju få ett större bidrag per barn än de kommuner som inte har gjort någonting. Vpk går emot det här med resursutnyttjande. Jag har varit ute i flera daghem och träffat personalen, och många är inställda på att vi måste utnyttja resurserna bättre och att man i vissa fall kan ta in fler barn i verksamheten. Men det är ju väldigt viktigt att man då uppmärksammar vilka barn det är som finns i de olika daghemmen. Ifall det är fråga om spädbarn kan det naturligtvis vara svårt att ta in fler. Men jag tror att personalen och kommunerna kan komma överens om var någonstans man kan plocka in fler barn.

Fru talman! Helt kort: Redan i dag tenderar ju deltidsförskolan att slukas upp av daghemsverksamheten, eftersom många 6-åringar nu finns i daghemsverksamheten. Där är det svårt att ordna den här pedagogiska gruppverk samheten för 6-åringarna, som är så viktig för dem såsom förberedelse inför skolstarten. Det är viktigt för barnens skull att man har en samordnad pedagogisk verksamhet. Jag är rädd för att med det här förslaget kommer den nuvarande tendensen att förstärkas ytterligare. Familjedaghem är ett alternativ — det bästa alternativet för väldigt många föräldrar. Därför önskar också många föräldrar ett familjedaghem för sin barnomsorg. Vi ser helt enkelt familjedaghem som ett alternativ i många fall. Särskilt för glesbygden betyder de mycket. Familjedaghemmen liksom deltidsförskolan betyder mycket i glesbygdens barnomsorg.
Fru talman! Anita Persson sade tidigare att vi, när vi införde deltidsförskolan, var överens om att statsbidrag inte skulle utgå. Så var det faktiskt inte, utan vi i centern reserverade oss för att statsbidrag skulle utgå. Dessutom ser vi deltidsförskola, familjedaghem och daghem som jämbördiga alternativ. Familjedaghem är ingalunda enbart ett komplement. Det är därför som vi föreslår ett statsbidragssystem som behandlar de olika omsorgsformerna på ett likvärdigt sätt.
Fru talman! Anita Persson menade att det finns möjligheter att utnyttja resurserna effektivare. Hon hänvisade då till ett daghem som hon hade besökt, där man bland personalen var överens om att det i vissa fall skulle gå att ta in fler barn. Men det kommer dess värre inte att vara personalen som får avgöra dessa frågor, utan det kommer kommunerna att göra. Om personalen hade fått bestämma kanske man kunnat ha större förhoppningar. Åtminstone i min kommun har det under hela 1970-talet varit konfrontation mellan kommunen och personalen, därför att personalen menat att kommunen många gånger försämrat förhållandena just för att utnyttja resurserna effektivare. Det finns sådana förslag på gång nu som personalen samstämmigt går emot. Kommunen vill alltså införa grupper med barn i åldern 0-6 år för att utnyttja det hela effektivare. Det kommer då att bli mycket svåra kvalitetsproblem. Vi vill inte lämna över kvalitetsavgörandena till kommunerna. Vi tycker, med tanke på vad som redan hänt, att vi har fog för att misstänka att det inte kommer att gå så bra. Vi tycker att riksdagen skall ställa sig bakom viktiga kvalitetskrav när det gäller barnstugorna. Det är inga enorma krav vi ställer, utan det är fråga om att man skall ha ytnormer och att man skall maximera gruppernas storlek och se till att det finns personal. Det är sådant som i stort sett alla i debatten är överens om men som riksdagen inte vill fastslå. Det begklagar vi.

Fru talman! När det gäller deltidsförskolans roll vill jag säga att förskola— skola-kommittén f. n. utreder hur man skall kunna underlätta för de barn som vistas på daghem att få del av den pedagogiska verksamhet som bedrivs i deltidsförskolan liksom hur man skall kunna göra övergången till den vanliga skolan lättare för barnen. De frågorna är alltså redan uppmärksammade — en kommitté håller på att arbeta med dem. När det gäller efterfrågan på barnomsorg och vilket alternativ som föräldrarna vill ha, har ju SCB:s barnomsorgsundersökning klarlagt detta, Ann-Cathrine Haglund. Det efterfrågas 88 000 nya platser, varav 60 000 i daghem, knappt 27 000 i familjedaghem och knappt 1 000 i annan form av kommunal barnomsorgsverksamhet. I fråga om personalens deltagande i beslut om att ta in fler barn i verksamheten, har i de kommuner som jag har besökt personalen aktivt fått delta när det gällt att avgöra hur man skall kunna ta in fler barn. Man har från kommunens sida skickat ut enkäter till de olika daghemmen, och personalen har där klart fått säga ifrån om det finns möjligheter att ta in fler barn. Kommunerna har i dessa fall tagit hänsyn till vad personalen har sagt. När det gäller personalkostnaderna, som Marie-Ann Johansson berörde tidigare, lämnas nu ett bidrag på 30 000 kr. för personal i barnomsorgsverksamhet. Kommunerna har därför stora möjligheter att anställa vikarier. Beträffande vpk:s krav på att kommunerna skall överta föräldrakooperativ, kan jag nämna att det kooperativ som besökte utskottet inte alls var intresserat av att kommunen skulle överta detta kooperativ utan ville fortsätta att driva det i nuvarande form.

Fru talman! Det var mycket i Sten Anderssons inlägg som jag kan hålla med om. Jag noterar särskilt uttalandet om att den offentliga omsorgen inte är till för att ersätta föräldrarnas ansvar för uppfostran. Detta står klart i motsatsförhållande till vad som har sagts tidigare från vpk-håll. Det gläder mig att kunna konstatera det. Men det fanns också inslag i Sten Anderssons anförande som det finns skäl att invända mot. Vi är från oppositionshåll omedvetna om de ekonomiska restriktionerna, säger socialministern. Då måste jag fråga: På vilket ben vill socialdemokraterna stå i den här frågan? Äventyrar vårt statsbidragssystem utbyggnaden för de 88 000 barn som önskar barnomsorg, vilket Evert Svensson hävdade? Eller är vi för expansiva och satsar för mycket på barnomsorgen, som socialministern nu sade? Jag tycker att ni får bestämma er för en bestämd argumentationslinje i den här frågan. Sanningen är att den totala kostnaden sannolikt är ganska lika i regeringens och oppositionens förslag, även om det är svårt att helt veta var sanningen ligger, då regeringen inte redovisar någon exakt kostnadsberäkning. Men i vårt statsbidragssystem utgår bidragen lika för alla olika varianter av daghem och förskolor, vilket innebär större frihet för både kommunerna och föräldrarna. Vårt statsbidragssystem leder dessutom till bättre resursutnyttjande, eftersom det ger ökat svängrum för de enskilda daghemmen, som drivs billigare utan att man ger avkall på kvaliteten. Det vore bra om vi kunde klara ut frågan om skillnaderna och likheterna mellan de enskilda daghemmen och de kommunala. Skillnaden ligger ju inte i att det är lägre personaltäthet, att personalen har sämre löner eller utbildning eller att det är sämre pedagogiskt innehåll i de enskilda daghemmen -— alltså inte i kvaliteten. Skillnaden ligger i stället i att man i de enskilda daghemmen har större föräldramedverkan, ofta har en alternativ pedagogik, att de ofta är mindre kostnadskrävande, därför att man utnyttjar billigare men inte undermåliga lokaler, och att mycket arbete, framför allt när det gäller administration och städning osv., sker oavlönat. Vari, Sten Andersson, ligger risken att stimulera och visa uppskattning av en sådan verksamhet? Kommunerna har ju full kontroll över den. Man kan få den billigare utförd, och man kan dessutom dra nytta av erfarenheter från alternativ pedagogik, som snappas upp fortare i enskild verksamhet. Varför hämma allt detta goda genom att vara njugg när det gäller statsbidraget? Jag vill inte tro att socialdemokraterna har en lika dogmatisk syn på barnomsorgen som vpk har gett till känna, dvs. att all omsorg skall ske i kommunal regi och därmed basta. Men man sitter fast i en misstänksamhet. Det vore fint om socialministern nu kunde lägga undan den och klart deklarera att föräldrar som vill starta föräldrakooperativ skall ges stimulans på samma villkor som den kommunala barnomsorgen. Ge ett sådant besked här i dag! Det skulle väcka allmän tillfredsställelse.

Fru talman! Socialministern tyckte inte att han genom dimman kunde se om vi från moderat sida ansåg att hemhjälp och barnomsorg behövs. Jag tror nog att dimman ganska lätt kan skingras om socialministern tar del av vad vi har skrivit och vad vi har sagt. Vi har den uppfattningen att både hemhjälp och barnomsorg behövs, men vi tror också att kusten blir klarare om man är beredd att välja alternativ och skapa förutsättningar för valfrihet, både när det gäller barnomsorg och social hemhjälp. Vi är, fru talman, inte heller okänsliga när det gäller de ekonomiska problemen. Socialministern brukar kritisera mitt parti för att vi inom det är alldeles för känsliga på den punkten och tar i alldeles för hårt i olika sammanhang. Debatten om vilken målsättning man skall ha tycker jag är viktig. Vi måste få klarhet i vilken målsättning regeringen har. Faktum är att man i olika sammanhang i tal och skrift deklarerar åsikter som måste uppfattas som att regeringen och socialdemokraterna i större utsträckning vill styra familjerna. Jag hänvisade till det socialdemokratiska kvinnoförbundets familjepolitiska program, varvid jag frågade socialministern om han har den uppfattningen att alla barn i framtiden skall in i obligatorisk barnomsorg efter tre års ålder. Det står nämligen så i programmet. Och när man läser de socialdemokratiska ambitionerna är det alldeles uppenbart att vi måste fråga var huvudmålsättningen ligger. När det gäller alternativen och kvinnans frigörelse är det väl ändå på det sättet att familjens valfrihet inte minskar kvinnans frigörelse. Om vi får alternativ som är billigare och lika bra socialt och pedagogiskt minskar inte heller det kvinnans frigörelse, utan snarare tvärtom. Jag har tidigare pekat på att vi kan få ut mera för samma kostnad om vi satsar på alternativen. Jag måste också fråga socialministern: Varför är ni så negativa till de enskilda alternativen? Varför kan man inte satsa på enskilda alternativ, som ger kvalitetsförbättringar, som ger ett större utrymme inom de snäva ramar som vi har? Jag måste också, i likhet med utskottets talesman, fråga socialministern: Hur ställer ni er till de nya försök som bl.a. en kommun i Storstockholmsområdet är beredd att pröva? Är ni beredd att verkligen ge kommunerna den chansen, för att tillgodose både valfrihet och andra behov som finns beträffande barnomsorgen?

Fru talman! Socialministern har varit inne i kammaren och lyssnat på debatten i stort sett hela tiden. Jag kan inte förstå att han efter den diskussion som vi har fört kan göra påståendet att vi är okänsliga för den ekonomiska situationen. Det är ingalunda fallet. Vad vi har diskuterat är ju att vi på bästa sätt skall utnyttja de resurser som står till förfogande! Det var med utgångspunkt från det som propositionen 1981 lades fram, när vi tog bort en del detaljregleringar som fördyrade och försvårade verksamheten. Vi vill att man skall jämställa de olika omsorgsformerna och ta bort de skillnader som i dag finns. Det är ändå så, Sten Andersson, att alla inkomsttagare betalar barnomsorgsavgift. Alla egenföretagare betalar — tror jag-2,2 I ibarnomsorgsavgift på inkomsten och företagarna betalar 2,2 Zo av inkomsten för de löneanställda. Alla betalar således en avgift till barnomsorgen, men endast en del får del av barnomsorgen. Det är detta vi reagerar mot. Vi anser att man, genom att jämställa barnomsorgsformerna, får en bättre situation. Sedan till detta med underskotten, Sten Andersson. Vi har hört den visan länge. Men Sten Andersson vet lika väl som vi att det hände en del saker — exempelvis oljeprishöjningar — under de sex åren. Jag är medveten om att Sten Andersson inte tror att det lilla Sverige, oavsett om vi har socialdemokratisk eller borgerlig regering, kan styra och påverka den ekonomiska situationen ute i Europa eller USA. Vi är i stället beroende av vad som händer där. Det vet även den socialdemokratiska regeringen.
Fru talman! Först några ord om den sociala hemhjälpen, där Sten Andersson så fint säger att vi skall se till att äldre människor kan bo kvar hemma. Men med det förslag som nu lagts fram när det gäller den sociala hemhjälpen blir det faktiskt försämringar. Jag har kontrollerat olika kommuner. Jag har kontrollerat Göteborgs kommun, som betonar att propositionens förslag innebär 30 96 — och att det skall jämföras med 35 90 i dag. Det är samma sak i Huddinge och Uppsala kommuner. De säger att propositionens förslag ligger under vad man senast beviljade. Det blir alltså klara försämringar när det gäller att uppfylla de fina målsättningarna att hjälpa äldre människor att bo kvar i sina bostäder. Det är därför vi avstyrker propositionens förslag avseende den sociala hemhjälpen och vill att det gamla systemet — som åtminstone täcker 35 90 av kostnaderna — skall få vara kvar. Sten Andersson sade att detta är en klarläggande debatt. Och trots att vi gör starkt motstånd mot regeringens förslag när det gäller statsbidrag till barnomsorgen kan jag ändå konstatera att det går en rågång mellan socialdemokrater och vpk, å ena sidan, och de borgerliga, å andra sidan, som vill satsa på en annan typ av barnomsorg — en individualiserad, enskild form. Den skillnaden har vi här fått klarlagd. Sedan tycker jag att Sten Andersson i sitt anförande egentligen talade för våra reservationer. Jag blev positivt överraskad, men propositionens innehåll talar tvärtemot det. I valrörelsen lovade socialdemokraterna att inte försämra barnomsorgen. Det var ett av de stora vallöftena! Men det gör man med förslagen i den här propositionen. Det blir kraftiga försämringar både när det gäller kvalitet och kvantitet. Vad gäller ekonomin har jag redan varit inne på de orättvisor som finns i vårt samhälle och också visat vägar att göra omfördelningar, så att barnen och deras föräldrar skall slippa betala för vår standard. Om man gör de omfördelningar vi föreslår får man resurser att klara en bra utbyggd barnomsorg. Jag tycker att det i propositionen finns sådana skrivningar att man häpnar! Barnomsorgen skall utformas så att de lokala förutsättningarna kan tas till vara ute i kommunerna, och de befintliga resurserna skall utnyttjas effektivt. Men det finns inga marginaler för detta ute i kommunerna. Personaltätheten är redan för låg, grupperna är redan för stora. Några marginaler till att förändra detta finns inte, om man inte mycket kraftigt skall försämra barnomsorgen. Jag läser vidare på s. 10 att bidragssystemet bör ”medge en ökning av antalet barn i barnomsorgen till en lägre kommunal kostnad utan att de pedagogiska kraven eftersätts”. Det är ju rent struntprat. Det kommer aldrig att kunna förverkligas — om man inte satsar på bättre personal, mer personal och mindre barngruppsstorlekar.
Fru talman! Sten Andersson sade att det i den allmänna debatten ofta påstås att samhällets barnomsorg är en kollektivistisk lösning och ett hot mot föräldrarnas valfrihet, vilket skulle vara en vanföreställning. Men så upplevs det ju, när man från socialdemokratiskt håll säger nej till varje alternativ och vägrar att värdera den barnomsorg som utförs i hemmet när det gäller små barn. Skälet till att vi i centern behandlar olika former av barnomsorg på ett neutralt sätt — daghem, familjedaghem, deltidsförskola, öppen förskola och alternativa förskolor — och stöder dem alla lika mycket, är att vi anser att de olika alternativen är lika bra. Man kan också uttrycka det så, att vi reser kravet att de alla skall vara lika bra. Vi hyser alltså tilltro till alla alternativen — att de skall kunna nå samma nivå. Att socialdemokraterna har ett system som ger mer stöd åt en bestämd form, nämligen institutioner, tyder på att de inte har denna tilltro till de olika formerna utan vill gynna en form. Då kan man fråga sig vad socialdemokraterna har för skäl att misstro föräldraledda daghem, Waldorfeller Montessoriskolor, kristna förskolor eller barnomsorg i det egna hemmet. Vi i centern vill i alla fall ha bort förmyndarmentalitetens pekpinnar. Nu kan det sägas att den helt omedgörliga attityden från socialdemokaterna har mjukats upp en del i detta betänkande. Man kan hoppas på att våra argument för ett mer jämlikt statsbidragssystem kommer att urholka stenen.
Fru talman! Statsrådets inlägg andas inställningen att det är genom samhällets åtgärder som man åstadkommer frigörelse och jämställdhet. Samhället skall på något sätt stå för åtgärder och institutioner som garanterar jämställdheten, och samhället måste stå för barnomsorgen för att man skall få frigörelse och jämställdhet. Men i stället är det fråga om något djupare än så. Det är fråga om respekt för individen, respekt för det arbete som individen utför — om det nu gäller arbete i hemmet eller arbete utanför hemmet. Jag kan inte inse att om man ökar valfriheten för familjen på det sätt som vi vill göra genom en reformering av skattesystemet, genom vårdnadsersättning och genom ett rättvist stöd till olika former av barnomsorg, så skulle det inte innebära jämställdhet och bidrag till frigörelse. Det förhåller sig ju tvärtom: Ökar man familjens valfrihet, så ökar man också valfriheten för de människor som finns i familjen, och man ökar möjligheterna till frigörelse och jämställdhet. Det statsbidrag som vi föreslår — ett neutralt statsbidrag till olika former av barnomsorg — ser jag som den bästa förutsättningen för att öka jämställdheten mellan kvinnor och män.

Fru talman! I det första inlägget anklagade socialministern oss på den borgerliga kanten för att vara omedvetna om den ekonomiska situationen. I det här inlägget anklagar han oss för att spara för mycket. Sten Andersson är som farmors lilla kråka: än slant han hit och än slant han dit. Nu får ni bestämma er för vilken argumentationslinje ni skall välja, vilken kritik ni egentligen vill rikta mot oss. Innan Sten Andersson har presenterat vad det här statsbidragssystemet egentligen kostar är det över huvud taget svårt att göra en riktig jämförelse. Vad vi kan konstatera är att vårt statsbidragssystem är rättvisare, stimulerar alternativ och förbättrar resursutnyttjandet. Jag tycker också att det vore bra, om Sten Andersson ville ta upp Inga Lantz uttalande om ”rågången”. Om det står oemotsagt, betyder det att socialdemokraterna i sin politik på det här området har samma avoga inställning till enskilda och ideella insatser, till föräldramedverkan osv. som vpk har. Det är ju ett utmärkt arbete som utförs av personalen i den kommunala barnomsorgen, men varför inte på lika villkor uppskatta det arbete som utförs inom de enskilda och ideella omsorgsformerna? Vårt statsbidragssystem missgynnar de föräldrakooperativa daghemmen, säger socialministern. Jag har försökt bena ut det här förut, men om socialministern vill lyssna en sekund skall jag försöka igen. De vistelsetider som regeringen föreslår, där helt statsbidrag utgår bara om barnen är på daghem sju timmar varje dag i princip, kommer att innebära att ett mycket stort antal barn kommer att skrivas in för halv tid. I stället för 24 000 kr. per barn kommer det att utgå 12 000 kr. Med vårt förslag, där det räcker med att vara fem timmar på daghem och med tvåtredjedelsregeln ännu kortare tid, utgår 40 90 av bruttokostnaden, dvs. drygt 20 000 kr. Så slår det när man börjar räkna på det. Det har man uppenbarligen inte gjort i departementet, och det är det som är problemet. Om vi nu till slut går från principer till praktik visar det sig att det kommer att bli en hel mängd problem. Enligt uppgifter pågår just nu i Stockholm en diskussion mellan Föreningen för daghem och förskolor i enskild regi och kommunen, där man har svårt att klara ut hur statsbidraget egentligen kommer att fungera. Kommunen har full kontroll över den verksamhet som bedrivs i dessa daghem och förskolor men vet ändå inte om man kan fortsätta, eftersom statsbidragssystemet har försämrat villkoren. Det vore bra om socialministern en gång för alla kunde klara ut detta. Kan Stockholms kommun — bland många andra — räkna med samma ekonomiska villkor för daghem som man låter driva i enskild regi som för daghem i kommunal regi?

Fru talman! Jag kritiserar inte socialministern för minskningen när det gäller statsbidragens ökningstakt. Men samtidigt måste jag konstatera att det torde kännas knepigt för Sten Andersson att efter valrörelsen med dess huvudlöften nu ändå tvingas erkänna att man här får svika ännu ett löfte. Jag känner igen Sten Anderssons resonemang när det gäller argumenteringen för att slå omkull argumenten beträffande enskilda alternativ. Då kommer de svepande skälen: Här är det de rika, här är det de välsituerade som moderaterna slår vakt om. Jag uppmanade socialministern att åka ut till dessa daghem och tala med dem som finns där. Det är samma barn där som på andra daghem, det är samma föräldrar. När vi kräver likställighet i fråga om statsbidrag, oaktat vem som är huvudman, är det just för att alla barn, oavsett vilken inkomst föräldrarna har, skall ha möjlighet att välja alternativ. Genom den socialdemokratiska politiken är det de som har de minsta resurserna som drabbas av bristen av valfrihet. Vad är det för fel med vårdnadsersättning, Sten Andersson? Vad är det för fel, om föräldrarna väljer att stanna hemma och ta hand om barnen när de är små? Är det också högerpolitik för de rika? Läs statistiken! Vilka familjer är det som i första hand stannar hemma och tar hand om barnen? Vi har tidigare haft uppe LO-resonemangen i den här debatten. Som jag sade förut kan Sten Andersson gå tillbaka och läsa moderatmotionerna och moderaternas familjepolitiska rapport. Där står det också klart angivet att den socialdemokratiska familjepolitiken i första hand drabbar de sämst ställda. Varför får vi inte ett rimligt skattesystem, som gör det möjligt för föräldrarna att välja? Sedan säger Sten Andersson: Vi är välvilliga till alternativ, för vi pekar på att vi skall ge statsbidrag till försöksverksamhet. Men det behövs inga statsbidrag till försöksverksamhet. Utforma i stället statsbidragen på ett vettigt sätt. Det finns redan alternativ som har verkat i flera år — som inte i och för sig innebär försöksverksamhet utan kämpar mot en socialdemokratisk byråkrati och ideologi för att få fortleva. Det är detta frågan gäller, socialministern. Om det är så att socialministern är så välvillig till de enskilda alternativen, varför lade då socialministern fram en proposition som socialdemokraterna i utskottet var tvungna att ändra under galgen för att över huvud taget rädda ansiktet gentemot de daghem som redan finns? Hade det inte funnits anledning för socialministern att redan vid beredningen av propositionen slå vakt om de enskilda daghemmen?

Fru talman! Hur skall Sten Andersson ha det egentligen? I stället för att tala om vad det egna förslaget till statsbidrag kostar och ger kommunerna, talar Sten Andersson om den sjunkande industriproduktionen under den borgerliga regeringsperioden. Men detta var ju helt enkelt en av sviterna efter den tidigare socialdemokratiska regeringen. Så var det med de 40 procenten. Hur kan Sten Andersson, som inte själv kan klara ut vad propositionens förslag kostar, göra jämförelser med det förslag vi lägger fram? Vi kan redovisa att vårt förslag ger ca 600 milj.kr. mindre i statsbidrag till kommunerna. Det blir en rättvisare statsbidragsgivning, men de 600 miljonerna vill vi omfördela inom barnomsorgens ram och använda till vårdnadsersättning. Det är ju ändå så — jag tog upp det förra gången — att om vi tar som exempel en familj som har låt oss säga tre barn och där pappan är anställd eller egen företagare och mamman är hemma och sköter barnen, så får hon ingen ersättning för detta. Egenföretagaren betalar själv barnomsorgsavgift, och om mannen är anställd betalar hans arbetsgivare denna avgift, men barnomsorgsavgiften kommer endast en del av barnfamiljerna till del. Sedan säger Sten Andersson att vårt förslag inte bidrar till att bromsa kostnadsutvecklingen. Med tanke på den situation som råder i kommunerna är jag övertygad om att varje ansvarskännande kommunalman och kvinna verkligen jagar kostnader i dag. Det finns klara bevis för det. Jag tycker Sten Andersson skall ha så mycket förtroende för den kommunala demokratin att han erkänner att kommmunens folk verkligen känner ansvar för den ekonomiska utvecklingen. Nej, Sten Andersson, det här förslaget innebär att orättvisorna i fråga om barnomsorg ökar mellan barnfamiljerna, mellan barnomsorgsformerna och mellan kommunerna.
Fru talman! Sten Andersson sade att utbyggnadsplanen skall fram. Det var bra att han sade det. Vi skall ha full behovstäckning, sade han vidare. Det tycker jag också är bra, men då skulle jag vilja fråga: Vad menar Sten Andersson med full behovstäckning? Är det så att alla barn skall tillförsäkras en plats i barnomsorgen för sin egen skull, eller skall det fortfarande kopplas till att gälla barn med förvärvsarbetande eller studerande föräldrar? Jag skulle vilja ha ett klarläggande på den punkten, för det är faktiskt en ganska stor skillnad. Sedan sade Sten Andersson att vpk står långt från verkligheten och att vi är byråkratiska, och så använde han några andra sådana ord också. Menar Sten Andersson att det är byråkratiskt att se till att barngrupperna inte blir för stora? Det kan väl inte vara något byråkratiskt i det. När det gäller överinskrivningen sade socialministern att vi måste omfördela resurserna så att flera barn kan skrivas in. Jag vill återge vad som står i ett brev från personal i Sunne och Torsby, ett av de många brev som har kommit till oss i riksdagen: ”Vi tycker att det är närmast ett hån att tala om ”positiva överinskrivningar” och "naturliga kontrollinstrument”. Vi som arbetar med frågorna kan se hur lite man redan nu lyssnar på föräldrar, fackorganisationer och personal. Vi upplever ständiga ”överkörningar” och brist på förståelse för angelägna frågor, och MBL-förhandlingar innebär oftast information om beslut som arbetsgivaren har tagit eller tänker ta.” Arbetsgivaren är alltså politiker i kommunerna. Det finns inga kontrollinstrument. Man lyssnar inte på vare sig föräldrar eller personal när det gäller att trycka in flera barn på samma yta i barnomsorgen. Vad man i stället skall göra är förstås att bygga ut med friska nya platser. Det finns välutbildad personal att ta av. Jag hörde en siffra, som är förfärande hög, från de fackliga organisationerna, där man räknar med en 20-procentig arbetslöshet bland förskollärarna i slutet av 1980-talet, om den låga utbyggnadstakten kommer att fortsätta. Det är ett förfärande perspektiv. Bygg i stället ut den kommunala barnomsorgen med nya friska platser! Sedan har jag en fråga som gäller finansieringen. Nu finansieras statsbidragen till förskolor och fritidshem med barnomsorgsavgiften. Budgetåret 1982/83 fick man in ungefär 6,5 miljarder på det, men man betalade ut bara 5,5 miljarder. Då undrar jag: Varför använder man inte den miljard man har kvar till en angelägen utbyggnad av barnomsorgen, både för att förbättra kvaliteten och för att inrätta fler platser? Vad har det blivit av de pengarna? Det vill jag veta. På vilka områden har de använts?